Fru talman! Just detta att Ny demokrati har agerat för att utskottsmajoriteten inte skulle förtydliga skrivningen i 13 b § visar att kvalitetskraven inte är så angelägna. Jag menar att vissa skrivningar i propositionen behöver förtydligas ytterligare, och det föreslagna tillägget var bra. Men majoriteten ville inte ha det. Anledningen till att jag anser att kommunerna skall ha sista ordet är att vi inte har hur mycket pengar som helst i det här landet. Det är bra med valfrihet -- det välkomnar jag. Det finns många bra alternativa barnomsorgsformer, som Montessoriförskola, Alternativ pedagogik osv. Det är bra att de finns. Men kommunerna har ont om pengar, och det förekommer att resurserna går till de privata alternativ som vill etablera sig. Det kan vara extremformer som Livets ord eller någon annan inriktning, som bara tillgodoser en liten del av folks intressen. De kommunala daghemmen får då betydligt sämre villkor. Men jag förstår att det är just det som Moderaterna tycker är bra, att man därigenom kan utarma den kommunala barnomsorgen, i stället för att se till att den blir bra. Jag och Vänsterpartiet menar alltså att huvudformen bör vara kommunal regi och att kommunen genom en barnomsorgsplan måste kunna ha översikt och se hur barnomsorgen passar in i kommunens plan, hur den kan förbättra för kommunen. Därmed skall kommunen ha rätt att säga nej till överetablering och därigenom kunna spara på kommunens medel.

Fru talman! I Dagens Nyheter i går fanns en artikel om barnstugan Ekbacken i stadsdelen Björkhagen här i Stockholm. Där stod det ungefär så här: Inne på barnstugan Ekbackens expedition finns en beredskapspärm. Den innehåller anvisningar för hur man ska göra om kriget kommer. I fredstid ska daghemmet ta emot 60 barn, i krigstid 70 barn. ''Där är vi nu. Nästa år har vi 69 barn här. Politikerna håller på att införa en verksamhet för krigstid'', konstaterar föreståndare Inger Rindsjö. Från att ha haft 15 barn i syskongrupperna och 12 i småbarnsgrupperna kommer man nästa år att ha 19 eller 20 barn i syskongrupperna och 15 i småbarnsgrupperna. Samtidigt har personalstyrkan minskat. På ekonomispråk heter det att produktiviteten har ökat med 25 %. Formuleringen är hämtad ur den borgerliga majoritetens budget för nästa år. ''Som föreståndare har jag väldigt svårt att se vad politikerna vill. Hur ska framtidens barnomsorg se ut?'' undrar daghemsföreståndaren i DN-artikeln. Det är ingen överdrift att påstå att det råder en stor oro över den negativa utvecklingen inom barnomsorgen. Större barngrupper, neddragning av personal, omflyttningar, nedläggning av barnstugor och avgiftshöjningar är vardagsmat för pressade föräldrar och personal. Finns det någon gräns, undrar en förskollärare i DN-artikeln från Ekbackens dagis. Ständigt kommer det nya besparingskrav. Schablonsystemet gör att man måste ha fulla barngrupper för att klara ekonomin, vilket leder till att det ofta är nya barn som ska vänjas in. Fru talman! Vad gör regeringen? Beskedet till kommunerna är entydigt -- ni måste dra ner ytterligare på verksamheten. Det handlar om tusentals jobb och många miljarder samtidigt som behoven ökar. Med den nya arbetslöshetsförsäkringen har regeringen också bäddat för en socialbidragsbomb, som får stora effekter för kommunernas möjligheter att klara övrig verksamhet. I det läget lägger regeringen fram en proposition på familjepolitikens område som inte kan uppfattas som annat än ett smörgåsbord beställt på kredit av fyra borgerliga partier. Notan får betalas senare, helst av någon annan. I propositionens familjepolitiska riktlinjer finns vårdnadsbidrag, barnomsorgslag, oförändrad ersättningsnivå i föräldraförsäkringen och etableringsfrihet för privat barnomsorg. Socialministern har fått med det mesta i syfte att göra alla inblandade parter nöjda. Den socialdemokratiska inställningen till vårdnadsbidrag är känd. Ett vårdnadsbidrag går tvärt emot den hittills förda familjepolitiken och riktar sin udd mot kvinnors rätt till arbete och jämställda levnadsvillkor. Barn kommer också att bli stora förlorare och riskerar att mista sin plats i barnomsorgen när avgifterna blir rekordhöga. Många föräldrar kommer att leta efter billigare lösningar -- lösningar som ofta är betydligt sämre. Dessutom är det ytterst märkligt att regeringen kan utlova en reform i mångmiljardklassen när vi har en ekonomi i kris och stora neddragningar inom vård och omsorg. Jag förstår att det handlar om en avancerad kohandel mellan regeringspartierna, men det ekonomiska ansvaret kan regeringen aldrig springa undan. Fru talman! Nästa motstridiga förslag i propositionen ger kommunerna en skyldighet att erbjuda barnomsorg eller skolbarnsomsorg till barn i kommunen som är under tolv år -- samtidigt som det blir näst intill omöjligt för kommunerna att planera barnomsorgen och de kostnader den medför. Vi socialdemokrater har länge arbetat för alla barns rätt till god barnomsorg. Inte minst övergången till ett generellt bidragssystem till kommunerna har skapat ett behov av en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på detta område. Det har visat sig att flera kommuner inte lever upp till de nationella målen för barnomsorgen. Därför säger vi socialdemokrater ja till regeringens förslag att i socialtjänstlagen införa en precisering och en klarare inskriven skyldighet för kommunerna att se till att alla barn får den barnomsorg de har behov av. Men vi kan inte acceptera att denna skyldighet för kommunerna att erbjuda alla barn barnomsorg knyts samman med ett förslag som helt tar ifrån kommunerna möjlighet att planera och ansvara för omsorgen och bestämma hur de starkt begränsade resurserna skall användas. Regeringen föreslår en lagändring som innebär att kommunerna tvingas ge bidrag till enskilda barnstugor även om de har full behovstäckning inom kommunen och även om de tvingas skära hårt i den barnomsorg som finns. Har barnstugan lämpliga lokaler och personal skall kommunen bevilja tillstånd och ge bidrag. Inget avseende skall med andra ord fästas vid om det finns behov av barnstugan eller inte. Detta motsätter vi oss helt. Vi anser det självklart att kommunen skall ha rätt och möjlighet att planera barnomsorgen inom den egna kommunen. I tider av begränsade resurser och nedskärningar är det särskilt viktigt att göra rättvisa prioriteringar och hushålla med resurserna. Regeringens företrädare talar gärna om kundvalssystem när man egentligen menar marknad. Alltmer av den kommunala verksamhet som riktar sig till barn skall privatiseras och konkurrensutsättas. Det är uppenbart att regeringen anser att barn kostar för mycket i Sverige. Regeringen vill dra ner på kostnaderna men inte för alla, och då är marknadslösningar utmärkta medel. Etableringsfriheten skapar gräddfiler i systemet. Risken är uppenbar att det växer upp en skiktad barnomsorg, och vi ser det redan på en del håll. Detta är en utveckling som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen en utvidgad lagreglering av barnomsorgen i socialtjänstlagen som berör både mål och kvalitet för verksamheten. Detta är bra, inte minst mot bakgrund av den kritik vi socialdemokrater riktade mot regeringens proposition hösten 1991 om valfrihet i barnomsorgen. Den hade formen av en ren näringspolitisk proposition och innehöll ingenting om barns behov och villkor. När propositionen lades fram pekade vi socialdemokrater på en rad brister. Rättssäkerheten var inte tryggad när kommunerna lade ut verksamhet på andra huvudmän. Regler för sekretess och likabehandling samt möjlighet till insyn och kvalitetsbedömning saknades. Kvalitetskrav som skall gälla all barnomsorg oavsett huvudman saknades. Det gällde bl.a. krav på verksamhetens innehåll, personalens utbildning, barnomsorgens tillgänglighet, intagningsregler, avgifter. Vi ansåg att principerna för rättvisa, kvalitet och valfrihet och rättssäkerheten för barnen måste tryggas innan man tog beslut om att lämna över barnomsorgsverksamhet till andra huvudmän. Socialministern har uppenbarligen tagit åt sig av kritiken, eftersom de flesta av våra krav återfinns i det konkreta förslaget om utökad lagreglering. Till detta kommer utskottets eget enhälliga initiativ att utöka villkoren för kommunala bidrag till enskild barnomsorg genom ett tillägg i 18 §. Det tycker vi socialdemokrater är en mycket betydelsefull komplettering. Efter denna komplettering rådde det ingen tvekan om att samma kvalitetskrav skulle gälla all barnomsorg som får kommunala bidrag. Efter att ha lyssnat till Ingrid Hemmingsson i debatten tidigare i dag förstår jag att de borgerliga partierna sålt bort detta i förhandlingarna med Ny demokrati, och det beklagar jag djupt. En allvarlig konsekvens av besparingarna i kommunerna har utskottet särskilt uppmärksammat, och det gäller avgifterna i barnomsorgen. Många kommuner har ändrat sina öppethållandetider och sina taxor. De har ändrats från inkomstrelaterade, progressiva taxor till tidsrelaterade taxor, där inkomstens betydelse för avgiftens storlek minskar. Det innebär ofta att personer med låga inkomster och långa arbetsdagar, t.ex. ensamstående mammor, har fått höjda taxor. Höginkomsttagarnas avgifter har däremot i många fall minskat. Vi anser att avgifter och intagningsregler inte får användas som sorteringsinstrument, om alla barns rätt till god barnomsorg skall garanteras. Utskottet gör på denna punkt ett tillkännagivande till regeringen. En kartläggning bör enligt utskottets mening ske av hur avgifterna inom barnomsorgen utvecklas. Kartläggningen bör vara slutförd senast den 30 juni 1994. Fru talman! Utvecklingen av barnomsorgen ute i kommunerna under de senaste två åren är djupt oroande. All kommunal verksamhet tvingas till besparingar, men i barnomsorgen sker också stora strukturella förändringar. Jag har redan tidigare varit inne på det. Barnomsorg som en självklar service med en genomtänkt pedagogisk verksamhet kommer att upphöra, om den negativa utvecklingen fortsätter. Kvaliteten på barns omsorg blir beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Förvärvsarbetande med låga inkomster kan tvingas söka billigare alternativ eller avstå från barnomsorg. De som har råd att efterfråga hög kvalitet kan skydda sina barn genom att flytta till bättre -- och dyrare -- omsorg. Är det detta regeringen menar med en bra barnomsorg för alla barn? En barnomsorgslag som preciserar kommunernas skyldighet att bedriva barnomsorg är bra. Men det räcker inte. Det är fel tänkt när man samtidigt tar ifrån kommunerna möjligheterna att planera och ansvara för barnomsorgen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet med undantag för mom. 5. Jag yrkar bifall den socialdemokratiska reservationen och avslag på övriga reservationer.
Fru talman! Eftersom vi har denna diskussion om kvaliteten varje gång barnomsorgen debatteras förstår nog både jag och övriga deltagare här i kammaren att detta är en ideologisk fråga för Bakom detta ligger en misstro mot föräldrar, enskilda alternativ och en övertro på att kommunens regler skall ge kvalitet. Man misstror föräldrarnas förmåga att göra en egen bedömning av vad som för dem är kvalitet. Kvalitet kan betyda en sak för en familj och något annat för en annan familj. Jag vill understryka att de kvalitetskrav som finns i propositionen när det gäller 13 b § är få och viktiga, och de gäller för alla alternativ. Nu har jag upprepat detta så många gånger att jag hoppas att det har gått hem. Socialdemokraterna ondgör sig över att kommunen inte får bestämma hur många barnomsorgsplatser som skall finnas och över att den kommunala barnomsorgsplanen inte skall gälla. Vi håller inte med dem. Om en privat huvudman har ett förslag om en annan inriktning skall denne få en chans att komma in. Jag tror inte att det blir så många som kommer med nya alternativ om det visar sig att det inte finns någon efterfrågan. Kommunen får faktiskt anpassa sig till föräldrarnas efterfrågan. Om vi skulle ha med det krav som Socialdemokraterna vill ha skulle vi också stoppa utveckling och förnyelse. Hittills har det ju visat sig att de privata alternativen, med olika inriktningar, medverkar till utveckling och förnyelse. Jag vill bestämt protestera mot det som på sista tiden har framkommit från socialdemokratiskt håll. Socialdemokraterna säger att avgiften för barnomsorgen, om det blir ett vårdnadsbidrag, skulle bli så hög att ingen skulle ha råd att anlita den. Vad är det för dumheter. Den debatten får vi återkomma till när förslaget läggs fram i höst. Det är ju inte riktigt aktuellt nu, men det talades om detta tidigare i debatten i dag. Detta har ingenting med verkligheten att göra.
Fru talman! Jag kan inte tolka detta som annat än att Ingrid Hemmingsson eftersträvar en barnomsorg som skall fungera utan kontroll, men som ändå skall få offentliga bidrag. Den här marknadsstyrda barnomsorgen handlar egentligen om det. Låt föräldrarna bestämma, säger Ingrid Hemmingsson upprepade gånger. Det låter fint, men vi vet att föräldrar i verkligheten inte har samma möjligheter att ta för sig. Det vet också Ingrid Hemmingsson. I ett marknadsstyrt system kommer alltid de starkare att ha större möjligheter att ta för sig än de svagare. Jag blir väldigt upprörd över det förslag som nu läggs fram från talarstolen av Ingrid Hemmingsson. Hon går emot det enhälliga utskottsinitiativet när det gäller kvalitetskraven. Att ni tar ställning på det sättet måste självfallet stå för någonting. Såvitt jag har förstått är det en effekt av förhandlingarna med Ny demokrati. Jag vill höra vad Ingrid Hemmingsson säger om detta. Det måste betyda någonting. Det föreslås tydligen också en förändring av de riktlinjer för familjepolitiken som presenteras i reservation två. Där talas det om att all barnomsorg skall kunna få kommunala bidrag. Vad står det för, Ingrid Hemmingsson? Vad är all barnomsorg som bedrivs i enskild regi? Om den här reservationen bifalls innebär det att regeringen får en beställning om att återkomma i den här frågan och korrigera lagen?
Fru talman! Alla som lyssnar förstår att Maj-Inger Klingvall överdriver otroligt. Hon säger att vi vill ha någonting helt utan kontroll. Det vill vi självfallet inte. Det kan alla förstå som läser propositionen. Det handlar om att det skall vara få och viktiga regler. Det är precis vad som står i propositionen när det gäller kvalitetskontrollen. Det är ändå föräldrarna som skall vara med och säga sitt. Därför vill vi ha så stor valfrihet och så många olika inriktningar på barnomsorgen som möjligt. Därför säger vi att det inte skall vara några käppar i hjulet för de enskilda alternativen. De skall ha samma villkor som de kommunala alternativen. Vi tar inte tillbaka någonting som har med kvalitetskraven att göra. Den diskussion som vi förde i utskottet gällde ju det klargörande och förtydligande av 18 § som begärdes av I den diskussionen hade vi naturligtvis en förhoppning om att Socialdemokraterna skulle mjuka upp sitt motstånd mot enskilda alternativ. Så har inte skett. Vi kan konstatera att Som vi hör här vill man tillkännage att kommunen anser att det skall finnas ett behov av privata alternativ för att man skall tillåta sådana. Det innebär att kommunal och privat barnomsorg inte får samma villkor. Vi tar återigen ett steg tillbaka om vi ställer oss bakom förslaget om att politikerna skall bestämma vilken barnomsorg föräldrarna skall få välja. En kommun kan faktiskt ha full behovstäckning av kommunal barnomsorg. Det är inte så ovanligt. Då skulle man alltså inte tillåta någon som helst utveckling av andra idéer. Det skulle vara tvärstopp. Det innebär i sin tur att det inte blir någon utveckling av olika former av barnomsorg. Jag besökte nyligen ett daghem där man har en speciell inriktning på friluftsliv. Föräldrarna står i kö till det daghemmet, därför att de just vill ha den inriktningen av barnomsorgen. Om man misstror de föräldrar och de enskilda alternativ som här har presenterats skulle allt sådant försvinna.
Fru talman! Vi avser naturligtvis att samma regler skall gälla för både kommunalt och enskilt driven barnomsorg, Ingrid Hemmingsson. Så har vi drivit denna fråga ända sedan den s.k. Pysslingenpropositionen lades fram för två år sedan. Samma regler skall gälla. Då är det också viktigt att vi i 18 § verkligen ställer upp dessa regler. Ingen skall kunna påstå, Ingrid Hemmingsson, att det inte skulle betyda någonting att ni nu har gått ifrån det eniga utskottet på den här punkten. Det är klart att det betyder någonting. Jag beklagar det djupt. Ingrid Hemmingsson säger sedan att kommunerna inte kommer att släppa fram några alternativ om vi inte antar bestämmelsen om etableringsfrihet i tillståndslagen som den är formulerad i regeringens proposition. Det är klart att kommunerna kommer att släppa fram alternativ. Det har de ju gjort hittills. Detta handlar om att kommunerna har ansvaret för att bedöma verksamhetens innehåll och ekonomi. Om samhället skall betala bidrag till privata daghem är det alldeles självklart att samhället också, genom de demokratiska organ som finns, måste kunna ställa krav på verksamheten och avgöra vilka som skall beviljas tillstånd. Barns behov ser olika ut, och det ser inte likadant ut över allt i Sverige. För att klara av att tillgodose barnens skiftande behov har vi bestämt oss för att använda gemensamma lösningar och beslut. Marknaden ser inte till några behov. Marknaden ser till kunder.

Fru talman! Barnomsorg är till för barnen och barnens föräldrar. Barnomsorg skall ge barnen en pedagogisk och utvecklande verksamhet och ge föräldrarna, såväl mamma som pappa, möjlighet att förena föräldraroll och yrkesliv. Därför är det föräldrarnas och barnens behov som skall styra hur barnomsorgen skall utformas. Riksdagen kan i dag fatta beslut om en barnomsorgsgaranti. Med den proposition som regeringen framlagt om lagfäst skyldighet för kommunerna att ordna barnomsorg och att stödja enskild barnomsorg på lika ekonomiska villkor och med samma kvalitetskrav tar vi ett rejält steg på vägen att förverkliga en barnomsorg för alla. Det hälsar vi från Folkpartiet liberalerna med mycket stor tillfredsställelse. Det är många års enträget opinionsarbete som nu skulle kunna krönas med framgång. Med propositionen kommer barnomsorg i enskild regi att likställas med offentlig barnomsorg. Det är definitivt slut med det kommunala barnomsorgsmonopolet. I socialtjänstlagen skrivs äntligen in vilka kvalitetskrav som kan ställas på barnomsorgen. I enlighet med propositionen anser vi det självklart att samma kvalitetskrav kan ställas på såväl enskild som offentlig barnomsorg. Det framhålls särskilt i propositionens specialmotivering till lagtexterna avseende paragraferna 13B, 14B och 18. Det är kvalitetskrav som på intet sätt behöver lägga några hinder i vägen för en önskvärd pedagogisk och verksamhetsmässig förnyelse. I propositionen aviseras ytterligare en proposition till vårriksdagen om införande av ett vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar. Rätten till barnomsorg ger tillsammans med ett vårdnadsbidrag den valfrihet som den här regeringen vill ge småbarnsföräldrar att själva välja hur de vill ordna för sina barns och sin familjs bästa. Det är en liberal politik för valfrihet. Fru talman! Livet är fullt av konflikter som man inte kan lösa med ett enkelt svärdshugg, konflikter där det gäller för den enskilde att välja så att man får en lämplig avvägning mellan för och nackdelar. Inte minst vi som är eller varit småbarnsföräldrar vet hur det är att ständigt försöka göra bästa möjliga av situationen och ändå gå med ständigt dåligt samvete för att man inte lyckats bättre. Därför finns det inget enkelt sätt att för alla på lika sätt forma avvägningen mellan rollen som småbarnsförälder och att verka i yrkeslivet. Den avvägningen måste den enskilda familjen göra. Vår uppgift är att ge dem möjligheter att välja efter sina förutsättningar och behov. Visst kan det föreligga en konflikt mellan att vara småbarnsförälder och att fullt ut förverkliga jämställdhet, särskilt om det skall ske samtidigt. Att förneka den konflikten är ideologisk blindhet. Visst skulle ett kraftigt tilltaget vårdnadsbidrag kunna bidra till att småbarnsmammor känner sig tvingade att stanna hemma och därmed vara ett hot mot jämställdhet. Men för de småbarnsföräldrar som önskar göra en annan avvägning mellan att förvärvsarbeta och vara hemma en viss tid med sina små barn är det en mycket stor uppoffring ekonomiskt, även om många anser den uppoffringen vara värd priset. Jag valde för övrigt själv att vara hemma ett halvår med min äldsta dotter när föräldraförsäkringen hade upphört. Det kan därför inte vara orimligt att med hjälp av ett vårdnadsbidrag av den omfattning som aviseras i propositionen ge småbarnsföräldrar ett stöd i den valsituation där de skall välja själva vilken avvägning som passar deras barn och deras familj bäst. Ett sådant vårdnadsbidrag är inget stort hot mot jämställdheten, men ett bidrag till ökad valfrihet. Det är god liberal politik. Fru talman! På knappast något område har många socialdemokrater visat sig ha så svårt att överge en uniform centralplanerad politik som inom familjepolitiken och barnomsorgen. Visst är man för valfrihet i teorin, men varje förslag att lätta upp ett stelt och genomreglerat barnomsorgssystem möts med tirader av invändningar som bara avslöjar den obotfärdiga. Låt mig gärna erkänna att jag utgår ifrån att det finns åtskilliga s.k. förnyare inom socialdemokratin även här i riksdagen. Ni är välkomna att göra gemensam sak. I socialdemokratins Sverige skall barnomsorgen emellertid helst se exakt likadan ut och följa exakt samma regler i varje kommun från Övertorneå till Ystad, i storstad och i glesbygd. Att det kan råda olika förhållanden på olika platser är man lyckligt okunnig om. Att familjer kan vara olika eller göra olika val och prioriteringar strider mot traditionell socialdemokratisk likhetspolitik. Att samma familj kan göra olika val och olika prioriteringar vid olika tidpunkter i familjens liv är ofattbart för sådana socialdemokratiska planerare. Att olika barn i samma familj kan ha olika förutsättningar och olika behov -- strider det mot socialdemokratiska likriktningsideal? Det är svårt att bakom de numera oändliga raderna av invändningar mot varje försök att öka valfriheten och låta hundra blommor blomma se annat än att det döljer sig en övervintrande ideologiskt färgad strävan att med en likformig barnomsorg kunna stöpa alla barn i samma form. Jag känner rader av starkt övertygade socialdemokrater som bara inte kan fatta den ovilja mot valfrihet och mångfald som många - politiker manifesterar inför förändringar av barnomsorgen. De tror sig själva om att kunna göra rätt val för sina barn och för sin familj. Det tror också vi i Folkpartiet liberalerna dem om att kunna göra. Fru talman! I vår familj hade vi från början vår äldsta dotter i kommunalt daghem. Det fungerade utmärkt. När vi flyttade till en annan kommun hade vi ingen kötid i den kommunen att åberopa. Vi lyckades till slut ändå få plats i kommunalt familjedaghem. Det fungerade också mycket bra. Sedan fick storasyster en lillasyster. Då fick hon inte behålla sin kommunala barnomsorgsplats, när mamma och pappa skulle vara föräldralediga. Då gällde barnomsorgen plötsligt inte barnets bästa! Det hade inte varit bra för vår äldsta dotter. Enda utvägen var att gå in i ett föräldrakooperativt daghem med mindre stelbenta regler än kommunens. Det fungerade utmärkt och gjorde sedermera så även för lillasyster. Så långt kan allt verka väl. Trots hotfulla uttalanden i valkampanjer från socialistiska och fackliga företrädare i den kommunala verksamheten mot annorlunda avgiftssystem än det som kommunen tillämpar, har kooperativet lyckats överleva. Men visst har det varit en nagel i ögat på företrädare för den kommunala barnomsorgen. När barn från föräldrakooperativ, som ingått i kommunens barnomsorgsplan, uppnått skolålder och sökt plats i kommunalt fritidshem där ett storasyskon redan går, då får man inte syskonförtur, utan placeras sist i kön. Man har ju frivilligt ställt sig utanför, får man höra. Utanför vad då? Det kommunala monopolet? Vilken förolämpning mot dem som vet bäst hur man ordnar allt till det bästa för alla! Fru talman! Den springande punkten i propositionens förslag till ökad valfrihet ligger i ändringen av 2 § tillståndslagen. Genom förslaget ges kommunerna skyldighet att tillåta barnomsorg i enskild regi. Vid prövningen får avseende endast fästas vid sökandes lämplighet att bedriva verksamheten och vid ändamålsenligheten av de lokaler där sökanden avser att bedriva verksamheten. På den här punkten sätter socialdemokraterna in sitt motstånd denna gång. Nu säger man att kommunerna måste ha rätt att ta hänsyn till behovstäckningen i kommunen. Därmed förbehåller man kommunerna tolkningsmonopolet, d.v.s. precis som tidigare. Om full behovstäckning råder, enligt det kommunala monopolet, skall ekonomiskt bidrag inte behöva ges till enskild verksamhet. Men vad är full behovstäckning? Om ett enskilt daghem begär bidrag för 15 barn, som önskar delta i verksamheten, och kommunens barnomsorgsmonopol hävdar att det inte behövs, därför att full behovstäckning råder, så finns ändå uppenbarligen behov av det enskilda daghemmet. Annars skulle inte föräldrarna ha valt att placera sina barn där. Risken finns naturligtvis att innebörden av detta är att det finns kommunal barnomsorg som inte efterfrågas av föräldrar. Det enda rimliga är väl då att den verksamheten avvecklas. Men precis här tror jag att socialdemokraternas motstånd ligger. Som företrädare för den stora mängden kommunalt anställda är det deras intresse man slår vakt om, inte kommunmedlemmarnas, inte barnens och inte föräldrarnas. Men också socialdemokratiska småbarnsföräldrar vill själva välja vilken barnomsorgsform som passar dem bäst. Om de inte efterfrågar en viss kommunal barnomsorg därför att de föredrar en enskild som passar dem bättre, finns det behov av den enskilda verksamheten och inte av den som inte efterfrågas. Låt därför föräldrarna själva få avgöra vilken barnomsorg de efterfrågar. Då blir det naturligt för varje barnomsorgsform att söka motsvara de behov och önskemål som barn och föräldrar har. Vi får då en barnomsorg för barnfamiljerna. Vi får en barnomsorg för alla -- en barnomsorg som motsvarar högt ställda krav och som efterfrågas av barnfamiljerna. Det är inte orimligt att kommunerna får lägga ned verksamhet som inte efterfrågas. Barnomsorgen är till för barnfamiljerna och inte för det kommunala barnomsorgsmonopolet. Jag yrkar bifall till de yrkanden som väcktes tidigare i dag av Ingrid Hemmingsson.

Fru talman! Det kommunala barnomsorgsmonopolet, Lennart Rohdin, avskaffades faktiskt av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet -- jag tror att det var 1985 -- i samband med beslutet i riksdagen med anledning av propositionen om en förskola för alla barn. Nog har det hänt en hel del på det området under de år som har gått sedan dess. Fortfarande finns det förhållandevis få platser i olika former av alternativ. Lennart Rohdin riktade sedan in sig på frågan om etableringsfriheten. Jag vill gärna kommentera det ytterligare. Eftersom familjer gör olika val därför att barn har olika behov, tror vi inte att marknaden är kompetent att sköta den här frågan så att vi får en bra barnomsorg som är tillgänglig för alla barn. Vi har inga goda erfarenheter av att marknadsstyrda verksamheter skulle klara av att göra den här typen av rättvis fördelning och tillgodose de skiftande behoven. Vi vill ha rättvisa regler på det här området just därför att vi inte kan tänka oss att stöpa barn i samma form. I dag finns också etableringsfrihet på skolans område. På skolans område skall 85 % av kostnaderna vara bidrag vid alternativ. På det här området är det tänkt att det skall vara 100 %. Vi kommer att få en uttunning av de resurser som går till den kommunala barnomsorgen, medan den privata kommer att klara sig relativt bra. På den privata sidan kan man kosta på sig större personaltäthet och färre barn. Därigenom uppnår man också högre kvalitet i verksamheten. För inte så länge sedan hittade jag en artikel i Aftonbladet med den talande rubriken ''Rika barn leka bäst''. Artikeln beskriver situationen i Uppsala. Det är en kommun som har dragit ned mycket kraftigt på resurserna till barnomsorgen. Det blir nu mycket intressant för de föräldrar som har möjligheter och råd att få in sina barn i olika privata alternativ. Det här är en utveckling som vi inte ställer upp på från socialdemokratins sida. Vi ser att etableringsfriheten värnar om de starka i samhället. Vi vill arbeta för en barnomsorg som är bra och som räcker till för alla barn.
Fru talman! Det är väl inte någon hemlighet att det finns mycket klara ideologiska skillnader i våra synsätt. Visserligen har jag tidigare inte deltagit i arbetet i den här kammaren, men jag tror att mina folkpartistiska kolleger kan intyga att de inte direkt har fått springa ihjäl sig för att hinna med Socialdemokraterna i deras iver att öka valfriheten inom barnomsorgen och att bryta upp det kommunala barnomsorgsmonopolet. Tvärtom har vi år ut och år in kunnat konstatera att varje förslag har mötts av rader av invändningar. Dessa invändningar har hela tiden haft som utgångspunkt att de kommunala politikerna och det kommunala barnomsorgsmonopolet i sista hand skall ha utslagsrätten. Maj-Inger Klingvall talar här om att man inte kan lita på marknaden. Även om marknaden har kommit att bli ett mycket fult ord i agitationen, tycker jag ändå att man skulle kunna våga sig på att ersätta ordet marknaden med ordet föräldrarna. Det är nämligen föräldrarnas val av vilken barnomsorgsform som vid olika tidpunkter passar dem bäst som vi vill värna om. Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att lägga den yttersta beslutanderätten hos kommunerna och den kommunala barnomsorgsadministrationen. Här går en skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna. Vi litar på föräldrarna. Socialdemokraterna vill förbehålla den kommunala barnomsorgen rätten att avgöra vad som behövs.
Fru talman! Vi talar här om valfrihet. Genom årens lopp har Statistiska centralbyrån gjort ganska omfattande undersökningar när det gäller barnomsorgen. Det framkommer att föräldrarna önskar kommunal barnomsorg i mycket stor utsträckning. En mycket mindre del av de tillfrågade har önskat sig alternativ. Jag vet därför inte riktigt vad Lennart Rohdin är ute efter när han säger att vi inte har tillgodosett föräldrarnas önskemål om olika alternativ. Det har pågått en utveckling med olika former av alternativ under flera år. Det finns mycket som är positivt i den utvecklingen. Det vi ställer som krav är att samma regler skall gälla. Jag vill gärna ha en kommentar från Lennart Rohdin beträffande den förändring som Ingrid Hemmingsson yrkade på i sitt inlägg, nämligen att vi inte skall kunna gå fram med det gemensamma utskottsinitiativet att få in kvalitetskravet även när det gäller villkor för bidrag till alternativt och enskilt driven barnomsorgsverksamhet. För oss är det oerhört viktigt att det kommer att finnas med i den nya barnomsorgslagen. I sitt anförande talade Lennart Rohdin också om vårdnadsbidraget. Har inte Lennart Rohdin insett vad konsekvenserna kan bli enligt de gjorda beräkningarna? Även den lilla summan på 2 000 kr. i månaden kommer att verka i en riktning som vi tycker är helt fel. Egentligen är det bara höginkomsttagare där den ena parten redan är hemma och inte har någon inkomst -- förmodligen kvinnan -- som kommer att gå med plus med vårdnadsbidraget. För övrigt kommer det att få mycket besvärliga marginaleffekter. De som drabbas mest är de som har de lägsta inkomsterna, eftersom vårdnadsbidraget skall räknas samman med andra bidragsformer. Jag gör en helt annan bedömning än Lennart Rohdin av vilka effekter vårdnadsbidraget kan få. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att säga nej till vårdnadsbidraget. Vi gör det i dag, och vi kommer att göra det när en proposition eventuellt läggs fram till våren.
Fru talman! Det tvivlar vi inte på att Socialdemokraterna kommer att göra. Som jag försökte säga i mitt huvudanförande tror vi inte att det går att hitta en lösning som löser problemen och tillgodoser behoven för alla barnfamiljer. Genom att erbjuda barnomsorg, föräldraförsäkring och ett vårdnadsbidrag i den form som aviserats i propositionen erbjuder vi olika instrument som gör det möjligt för barnfamiljerna att välja hur de vill komponera sin egen lösning. Vi har det förtroendet för föräldrarna, och vi vill ge dem förtroendet att göra avvägningen själva. De undersökningar som redovisas när det gäller önskemål om barnomsorg är väl kända. Jag tror att det framgick av mitt huvudanförande att jag och min familj sökt kommunal barnomsorg som första alternativ. Jag anser att den är bra och att den skulle passa min familj. Nu talar vi emellertid om att man skall skapa möjligheter för dem som gör en annan bedömning. Om det nu är som Maj-Inger Klingvall säger att det är få som efterfrågar alternativ, varför är ni då så oroliga för att öppna möjligheten för föräldrarna att välja själva? Då är ju inte risken så stor att det blir en förskjutning från kommunal till enskild barnomsorg. Det är fråga om att öppna den möjligheten. Där vill inte Socialdemokraterna följa med. De vill kunna bestämma själva. Slutligen har vi frågan om kvalitetskraven. Det framgår med all önskvärd tydlighet i propositionen att kvalitetskraven skall vara desamma för enskild och kommunal barnomsorg. Vid en diskussion i utskottet frågade Socialdemokraterna -- inte med emfas -- om det inte skulle vara möjligt att förtydliga det som propositionen är klar över, nämligen ytterligare ett tillägg i 18a §. Vi ansåg inte att det förtydligandet behövdes. Men som en gest för att öppna möjligheten att likabehandla enskilda alternativ, inte bara när det gäller kraven utan även när det gäller etableringen, kunde vi gå med på detta. Den gesten besvarades inte av Jag sade tidigare att i specialmotiveringen till paragraferna 13b, 14b och 18 framgår det med all önskvärd tydlighet att samma kvalitetskrav skall gälla i både enskild och kommunal barnomsorg. För vår del har propositionstexten hela tiden varit till fyllest på den punkten.
Fru talman! Jag har redan i mitt inledningsanförande talat om hur viktig den här propositionen är med ett förslag till barnomsorgslag. Varför har, Lennart Rohdin, frågan om vårdnadsbidrag lagts in i barnomsorgslagen? Folkpartiet värnar i alla andra sammanhang om jämlikheten. Därför har jag svårt att se hur frågan om vårdnadsbidrag på något sätt skulle föra frågan om valfrihet eller jämställdhet framåt. Jag menar att det är viktigt med valfrihet i barnomsorgen. Men det finns betydligt fler och bättre sätt -- om Folkpartiet och de borgerliga partierna är angelägna. Det finns t.ex. förlängd föräldraledighet och kortare arbetstid. Vårdnadsbidraget är inte det som utgör valfrihet. Men det är uppenbart att Folkpartiet i denna fråga har valt att ställa sig tillsammans med kds och de andra borgerliga partierna i fråga om jämställdheten. Fru talman! Jag vill också fråga Lennart Rohdin om Vänsterpartiets förslag till krispaket inom barnomsorgen. Där finns sådant som det exempel från en stadsdel, Björkhagen, som Maj-Inger Klingvall läste upp. Precis samma förhållande råder i min stadsdel Skarpnäcksfältet. Det är stora omflyttningar av barngrupper. Barn tvingas byta grupp flera gånger under kort tid. Barngrupperna växer nu till 18--20 barn med två personer i personalen. Om vi nu bekymrar oss om just barnen, Lennart Rohdin, motiverar inte allt detta till att vi tittar på hur vi med hjälp av ett krispaket kan säkra en bra tillvaro för barn inom barnomsorgen? Varför kan ni inte acceptera det? Fru talman! Jag kan konstatera -- om inte de borgerliga partierna vill göra denna översyn -- att de kan acceptera de stora klasskillnader som finns mellan olika delar av vårt land och mellan olika stadsdelar, där det t.ex. kan finnas privata daghem med betydligt bättre resurser än inom kommunen.
Fru talman! Jag uppskattar en hel del av det Eva Zetterberg sade i sitt huvudanförande, bl.a. när det gäller glädjen över det eventuella beslut som skall fattas här senare i kväll. När det gäller behovet av krispaket har vi påpekat i utskottsbetänkandet att det sker en kartläggning bl.a. inom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skall återkomma och redovisa hur läget ser ut. Vi förutsätter från utskottets sida att regeringen skall återkomma med förslag när kartläggningen är klar. Jag vill betona för Eva Zetterberg att redan propositionen är ett uttryck för att regeringen anser att det finns behov av att styra en del av verksamheten. Det sker bl.a. med hjälp av de krav på barnomsorgen som förs in i paragraferna 13b och 14b. Där ges riktlinjer för hur avgifterna får utvecklas. Just för att regeringen ser vissa oroande tecken, har regeringen lagt fram dessa förslag. Det är faktiskt denna regering som har lagt fram förslagen om kvalitetsbedömningar i barnomsorgen. Vidare har vi frågan om vårdnadsbidraget. Det är alldeles riktigt, Eva Zetterberg, att vårdnadsbidraget inte primärt sett föreslås för att öka jämställdheten. Men jag försökte säga i mitt huvudanförande att här finns ett antal önskemål och behov hos barnfamiljerna som delvis är av konfliktkaraktär. Man måste försöka få fram en lämplig avvägning. Ett vårdnadsbidrag, såsom det aviseras i propositionen, är ett stöd i valfriheten för de föräldrar som väljer att göra en annan avvägning. Detta är ett led i en samlad familjepolitik. Det är inte fråga om en eftergift när det gäller det principiella synsättet. Folkpartiet har i åtskilliga år varit förespråkare för någon form av vårdnadsbidrag. Men i den här propositionen redovisar regeringspartierna en samlad syn på familjepolitiken och barnomsorgen. Där ingår ett vårdnadsbidrag av den karaktär som har aviserats.
Fru talman! Vårdnadsbidraget så som Lennart Rohdin beskriver det hela skulle leda till större valfrihet för en hel del familjer. Jag har svårt att se det hela så. Det gynnar inte alla familjer på samma sätt. De som har låg inkomst kommer naturligtvis att finna att det är svårt att få något kvar av lönen, och därför väljer de att stanna hemma fast de egentligen inte är intresserade av den lösningen. Däremot är breda lösningar som förkortad arbetstid eller längre föräldraledighet som gynnar betydligt fler inte aktuellt från Folkpartiets sida. Vidare har vi frågan om kvalitetsbedömning. Jag konstaterar att den är inskriven i förslaget, men den borgerliga majoriteten har valt att ta bort det förtydligande som Socialdemokraterna och vi ville ha. Det kvarstår att den borgerliga majoriteten inte, liksom beklagligtvis inte heller Socialdemokraterna, vill ha kvar det akuta krispaketet. Jag menar att det är för sent att vänta till våren 1994. Vad kommer regeringen att göra då? Det blir val till hösten. Inte kommer regeringen att göra något innan dess. Det är alltså bara att vänta på ett val, en ny regering och en ny majoritet som är intresserad av att ta itu med problemen. Till slut, Lennart Rohdin, vill jag ta upp frågan om kommunerna och varför de inte kan få ha en plan över hur nytillkommande daghem skall fungera inom kommunen. Betyder det, Lennart Rohdin, att ni är villiga att i en kommun som har full behovstäckning låta t.ex. Livets ord, som uppfyller alla krav på lokaler, personal osv., få ta över barn från kommunal barnomsorg och så småningom tvinga ett kommunalt dagis att lägga ned? Är det så ni vill ha det? Är valfriheten för föräldrarna detsamma som att det enda alternativ som återstår för barnomsorgen är att ha sina barn på Livets ords daghem? Det är inte mycket till valfrihet.
Fru talman! Naturligtvis är det så att om det finns föräldrar och barn som önskar någon annan form av barnomsorg utöver den s.k. fulla behovstäckningen, är det inte fråga om full behovstäckning. Vi vill tillse att det skall finnas möjligheter för de enskilda alternativ som efterfrågas att etableras på samma villkor utan att den kommunala barnomsorgen ställer upp villkor för om den omsorgen behövs eller ej i deras ögon. Om barnen som efterfrågar den alternativa omsorgen redan finns i den kommunala barnomsorgen, är möjligen antalet kommunala barnomsorgsplatser för många. Vidare har vi frågan om vårdnadsbidraget. Jag vill understryka att vårdnadsbidraget naturligtvis inte är lösningen för alla. Där håller jag med Eva Zetterberg. Men den kommunala barnomsorgen är inte heller lösningen för alla. Vår väl utbyggda föräldraförsäkring, som är en väldig tillgång, är inte heller hela lösningen för alla. Det är kombinationen av dessa olika inslag som ger största möjliga valfrihet för alla.

Fru talman! Precis som jag hade väntat mig har den här debatten utvecklats i en sådan riktning att jag tycker mig ha hört den förut -- i alla fall stora delar av den. Jag medger att det finns avvikelser som jag något tänker återkomma till. Men i övrigt har jag hört den förut, inte bara en gång utan många gånger. Jag har inte bara hört den här i kammaren utan även tidigare på det kommunala planet. Under de snart 25 år som jag har sysslat med socialpolitik har när det gäller barnomsorgsfrågor samma mönster ständigt upprepats. Det har gått en klar rågång mellan socialdemokrater och vänsterpartister å ena sidan och icke-socialistiska partier å andra sidan. Om Stefan Kihlberg fortfarande är kvar i kammaren vill jag rikta mig till honom och säga att det inte borde vara så svårt för Ny demokrati att välja sida, om man inte vill göra ett stort brott mot sin egen ideologi, som i det här fallet. Att vi i de olika partierna har olika uppfattningar i den här frågan beror inte på att vi tycker olika mycket om barn eller att vi bryr oss mer eller mindre om deras omsorg. Det handlar i stället om huruvida vi tilltror enskilda människor förmågan att fatta bra beslut för de egna barnen och den egna familjen. Det handlar om tilltro -- kanske snarare övertro -- till politikers förmåga att i detalj bestämma hur barnfamiljerna skall inrätta sina liv. Jag tänker inte uppta tiden med att presentera någon historik, som i och för sig kunde vara intressant, men som ett litet exempel på den ensidiga syn som jag menar framför allt har präglat socialdemokraterna vill jag påminna om hur det var när den offentliga barnomsorgen byggdes upp i vårt land. Det skedde framför allt under 1960-talet. Enligt den socialdemokratiska regeringens direktiv var det nästan inte möjligt att få statsbidrag till något annat än institutionell verksamhet. Kommunerna kunde på sin höjd få ett litet blygsamt belopp till familjedaghem, men först när man hade ett antal daghem i botten, enligt den s.k. Små kommuner, som det fanns gott om på den tiden, inte minst glesbygdskommuner, saknade i praktiken möjlighet till hjälp att bygga upp sin barnomsorg. Socialdemokraterna tvingades i det här fallet så småningom att backa, men i det längsta har de genom åren hållit fast vid en detaljstyrning av det statliga stödet. Mycket länge kämpade man emot allt vad privat barnomsorg hette, även föräldrakooperativ. Någon kunde ju bevars tjäna pengar på det, och det var mycket fult. Undan för undan har verkligheten, kravet från barnfamiljerna, från kommunerna och från andra partier tvingat socialdemokraterna till reträtt, men bara med små steg i taget. Socialdemokraterna har nämligen så förtvivlat svårt att släppa greppet kring utvecklingen. Man vill inte det, utan man vill så gärna fortsätta att styra och ställa, och man vill bestämma hur människor skall inrätta sitt privatliv. Det kommer mycket tydligt fram i socialdemokraternas skrivning om inriktningen av familjepolitiken. För oss i Centern har under mycket lång tid frågan om att stödja barnfamiljerna varit högt prioriterad. Men det skall ske på ett sätt som skapar valfrihet. Samhället skall ge stöd, men det är barnfamiljerna själva som skall göra valet. Helt konsekvent var Centern därför först med att lägga fram ett förslag om ett vårdnadsbidrag, något som vi också drivit i många år. Det var för oss självklart att deltaga i de partimotioner som under förra regeringsperioden väcktes av Centern, Moderaterna och Folkpartiet. Det är också helt följdriktigt att vår nuvarande regering har detta inskrivet in sin regeringsförklaring och att det har lagts en proposition på riksdagens bord i vilken detta aviseras. Vad gäller vårdnadsbidraget, ägnar sig framför allt socialdemokraterna åt att vidmakthålla en myt. Undantagslöst framställs förslaget som ett sätt att förmå mammor -- naturligtvis alltid mammor -- att stanna hemma på heltid. Jag skall inte neka till att en del borgerliga debattörer också är något medskyldiga till en sådan myt. Jag tror nämligen inte att det är så många som tack vare det nu föreslagna vårdnadsbidraget kommer att stanna hemma på heltid. Men det viktigaste är att fler, inte minst ensamstående föräldrar, ofta mammor, får större möjlighet att under en tid gå ned i arbetstid och på det sättet öka möjligheten att kombinera förvärvsarbete och vård av egna barn. Jag vänder mig mot att man generaliserar och säger att alla barn mår bäst av att vara på daghem. Men jag vänder mig också emot när man hävdar det motsatta, dvs. att alla barn mår bäst av att mamma är hemma på heltid. Det förekommer t.o.m. att det talas om att man i annat fall lägger grunden till kriminalitet, missbruk, m.m. Jag har dock inte hört det i denna kammare, vill jag deklarera. Sanningen är naturligtvis inte så enkel. Men om småbarnsföräldrarna tvingas in i en situation som man inte orkar med, med lång arbetstid och med vård av barn och skötsel av hemmet, då är risken naturligtvis stor att det går ut över barnen, att det går ut över barnens trygghet och möjlighet att utvecklas till harmoniska individer. Så, kan det väl inte vara någon av oss som vill att det skall vara. Därför behövs ett kompletterande stöd som kan underlätta för föräldrarna att gå ned i arbetstid för att få mer tid och ork för de egna barnen. Det är därför följdriktigt att tala om att de föräldrar som behöver ett annat stöd kommer att få det och att ett förslag kommer att läggas fram i en proposition, samtidigt som man vill att kommunerna skall vara skyldiga att tillhandahålla barnomsorg. Det finns därför all anledning att välkomna den proposition som vi nu behandlar.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

Fru talman! Rosa Östh återkommer till ungefär samma slutsatser vi hört tidigare i debatten, nämligen att föräldrarna skall bestämma. Men jag utgår från att det inte är föräldrakooperativ som ni talar om. Den typ av föräldrainitiativ och föräldramedbestämmande som föräldrakooperativ och alternativ pedagogik representerar har det varit fritt fram för sedan 1985--1986. Jag kan inte annat tro än att ni i sken av påståendet att det är föräldrarna som bestämmer är det trots att en marknadsstyrd barnomsorg som ni är ute efter, en typ av barnomsorg med andra typer av entreprenörer som skall erbjuda den barnomsorg som föräldrarna tydligen skall bestämma sig för och tycka är bra. För att ge föräldrarna en ordentlig möjlighet till eget val måste vi se till att det finns rättvisa regler, gemensamma lösningar och beslut som bygger på de demokratiska former som vi har i dag. Det är endast på det sättet som vi kan tillgodose de olika behov som barn och föräldrar har. Här skiljer vi oss tydligen åt. Det förvånar mig något, Rosa Östh, för jag har aldrig egentligen upplevt Centern som ett parti som har talat för marknadslösningar på välfärdsområdet. Jag har också sett en statistik över landets kommuner. Det visar sig att de kommuner där Centern styr är de som har privatiserat vård och omsorgsverksamhet minst. Jag tycker att det skulle vara intressant att få en liten kommentar till det från Rosa Östh. Är det faktiskt på det sättet? Jag vet också att centerpartisterna gärna utser sig som talesmän för de utsatta grupperna i samhället. Då är ni väl medvetna om de effekter som etableringsfriheten både inom skolan och nu inom barnsomsorgen kommer att ge. Till sist vårdnadsbidraget. Där har vi helt olika uppfattningar. För oss är det fullständigt omöjligt att förstå hur regeringen i detta ekonomiska läge är beredd att lägga fram ett förslag som innebär kostnader för flera miljarder. Hade vi de pengarna, Rosa Östh, och ville arbeta för fortsatt jämställdhet, skulle vi satsa dem på en utbyggd föräldraförsäkring.
Fru talman! Maj-Inger Klingvall verkar helt fångad av marknadskrafterna. Vi behandlar i dag en proposition där kommunerna ges skyldighet att tillhandahålla barnomsorg för alla föräldrar som efterfrågar det. Det är helt enkelt så att det är föräldrarnas efterfrågan som kommer att styra vilka former av barnomsorg som kommer att utvecklas. Jag tror inte alls, som Maj-Inger Klingvall tycks tro, att människor kommer att sky den kommunala barnomsorgen. Jag vill hävda att den i många fall är väldigt god och sådan att föräldrar och barn trivs med den. Fortsätter man att efterfråga den, har i det fallet de privata alternativen svårt att göra sig gällande. Jag har aldrig riktigt förstått mig på Socialdemokraterna, när de å ena sidan talar om valfrihet och å andra sidan menar att den valfriheten bara riktar sig dem som väljer kommunal barnomsorg. De vill inte ge den möjligheten till ensamstående kvinnor för att de bättre skall orka med sin situation. Vi kommer inte att rösta för ett vårdnadsbidrag, sade Maj-Inger Klingvall tidigare, alldeles oberoende av hur det kommer att se ut. Då har man intagit en kategorisk ställning, som inte ger utrymme vare sig för eftertanke eller för analys. Jag beklagar att man är så föga utvecklingsbar i det socialdemokratiska partiet.
Fru talman! Nej, Rosa Östh, jag är inte marknadens fånge. Problemet är att regeringspartierna är det, även i den här frågan och på område efter område. Vi skall efter den här debatten ha en debatt om etableringsrätt för specialistläkare och sjukgymnaster. Jag beklagar djupt att Rosa Östh inte ser de faror som faktiskt finns i etableringsfriheten. En marknadsstyrd välfärd gynnar dem som är starka och missgynnar dem som är svaga i ett samhälle. Jag beklagar att jag inte hört ett ord om att det finns några risker. Jag tycker att de är alldeles uppenbara. Förslaget till vårdnadsbidrag har vi hört år efter år i olika tappningar. Därför har vi också kunnat analysera dess konsekvenser för kvinnor, för jämställdhet, för kvinnors möjligheter till arbete och lika utveckling på arbetsplatserna. Men vi kan också se hur det direkt missgynnar barnen. Den slutsats som vi drar beträffande vårdnadsbidragets inverkan, dvs. att det kraftigt minskar valfriheten för kvinnor och barnfamiljer, är mycket välgrundad.
Fru talman! Jag kanske misstog mig men jag tyckte att Maj-Inger Klingvall tidigare sade att hon hälsade den här propositionen med tillfredsställelse. Det måste betyda att man har upptäckt att där föreslås väldigt många bra saker, även utifrån socialdemokratisk utgångspunkt. Jag måste tydligen upprepa att kommunerna här ges skyldighet att tillhandahålla dem som efterfrågar det barnomsorg för barn mellan ett och tolv år. När det gäller andra alternativ står det att man i mån av plats är skyldig att ta in barn med särskilda behov osv. Det står i propositionen att samma kvalitetskrav skall ställas på de privata alternativen som på de kommunala, och det har ingen i denna kammare förnekat. Där bör riskerna inte var så stora som Maj-Inger Klingvall vill utmåla dem. Det är litet märkligt att man avvisar vårdnadsbidraget, trots att man inte har sett konstruktionen. Då menar jag att man avvisar också tanken att ge kvinnorna det stöd som de i dag behöver. Det är i alla fall kvinnorna som Socialdemokraterna anser det bör gälla. Naturligtvis gäller det den förälder som väljer att gå ned i arbetstid. Vi har från utskottets sida tydligt understrukit att vårdnadsbidraget skall ges en sådan utformning, att det ger en reell valfrihet för inte minst dem som har låga inkomster. Det förvånar mig att man från arbetarpartiet inte någon gång bryr sig om alla de kvinnor som i dag inte har ekonomisk möjlighet att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid.

Fru talman! Det utmärkande för den svenska barnomsorgen måste vara god kvalitet, rättvis fördelning och en reell valfrihet. I föreliggande proposition föreslås att kommunerna skall bli skyldiga att tillhandahålla barnomsorg för barn i åldrarna ett till tolv år. Dessutom föreslås kommunerna bli skyldiga att ge bidrag till enskilda förskolor och fritidshem med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i den egna verksamheten. För att få en riktig och verklig valfrihet krävs dock även ett vårdnadsbidrag. Jag skall använda mina minuter till att ge litet bakgrund till varför vi kristdemokrater tycker att det är så viktigt. Ett vårdnadsbidrag är nödvändigt, inte i första hand för att få konkurrens mellan olika barnomsorgsformer, utan för att ge svenska familjer en chans att välja hur och vem som skall ta hand om deras barn. Idén med vårdnadsbidraget är egentligen ganska enkel. I själva verket bygger det på den grundläggande tesen, att det inte är staten eller vi förtroendevalda som är mest kompetenta att avgöra exakt vilken barnomsorg varje barn skall ha. Vad som är bäst för barnen kan ingen annan avgöra bättre än barnens föräldrar. Fru talman! Alla barn är olika. Av det följer betydelsen av valfrihet inom barnomsorgen: att ge svenska föräldrar rätt att välja om de vill ge mer tid till omsorgen om sina barn eller om de vill arbeta och låta den kommunala barnomsorgen, familjedaghem, familjekooperativ eller privata daghem ta hand om barnen. Det är faktiskt inte mer än rätt att föräldrarna får avgöra det. Så här vill dock inte utskottsmajoriteten se på ett vårdnadsbidrag. I stället påstår man att ett vårdnadsbidrag motverkar jämställdheten mellan föräldrarna och skapar stora marginaleffekter för den som vill övergå från hemarbete till förvärvsarbete. Denna argumentation är rent oförskämd. Det är oförskämt att på det här sättet omyndigförklara svenska föräldrar. Det som utskottsmajoriteten förmyndaraktigt säger är att föräldrarna inte är kompetenta att välja det rätta till sina barn. I själva verket går utskottsmajoritetens resonemang ut på att många föräldrar kommer att stanna hemma när de får en möjlighet att själva välja, men det dras inte några konklusioner av detta. Fru talman! Kan det inte vara så, att många föräldrar värderar möjligheten att mer kunna ta hand om sina egna barn, särskilt under de första åren, högt? Kan det inte t.o.m. vara så, att de allra flesta föräldrar önskar att de hade haft mer tid till sina barn, när barnen var små, och att de för sent inser vad de har gått miste om? Av erfarenhet vet vi att det faktiskt är så. Den andra kritiken mot ett vårdnadsbidrag är att nivån är för låg. Bidraget räcker inte, menar man. Givetvis vore det önskvärt med en hög nivå på ett vårdnadsbidrag. Det anser vi också. Men dessa argument är egentligen inga argument emot ett vårdnadsbidrag. Tvärtom, båda invändningarna bygger på att många föräldrar vill ha ett vårdnadsbidrag. Att kunna välja typ av barnomsorg är varken en kvinnosaksfråga eller en fråga om hinder i karriären. Det här handlar om barnen och vad som är bäst för dem. Jag tror att svenska föräldrar och svenska kvinnor inte låter sig fösas tillbaka till spisen. Svenska kvinnor och män är kloka, och de kan välja själva. Detta handlar också om rättvisa. I dag får ca 390 000 barn, eller egentligen deras föräldrar, offentligt stöd för sin barnomsorg. Men ca 255 000 barn i samma åldrar får inte en enda krona. Av dessa 255 000 barns familjer lever dessutom cirka en tredjedel under existensminimum. Det här handlar också om lyhördhet inför vad svenska folket egentligen vill ha. Jag har många gånger förvånat mig över att svenska föräldrar har kunnat acceptera att det har pågått en planering av barnomsorgen enligt den modell som har förelegat. Undersökning efter undersökning visar faktiskt att en majoritet av småbarnsföräldrarna i Sverige är positiva till ett vårdnadsbidrag. Det handlar även om en tro på familjen. Jag är helt övertygad om att det enda sättet att bygga upp ett samhälle som fungerar är att föra över goda normer och införa valfrihet i familjepolitiken. Fru talman! Det här handlar om en möjlighet att ta till vara på de viktiga år som man skulle vilja ha tillbringat mer med sina barn, viktiga år som man inte saknar förrän barnen plötsligt är utflugna. Det är alltså mot bakgrund av detta som vi vill införa ett vårdnadsbidrag, inte för rikspolitikers eller för andra förtroendevaldas skull utan för föräldrarnas och för barnens skull. Därför är det nödvändigt med ett vårdnadsbidrag. Även barnomsorgslagen förutsätter därför att det införs ett vårdnadsbidrag. Jag vill rikta en uppmaning till kammarens ledamöter att göra allt för att få majoritet för den borgerliga utskottsminoritetens förslag. Det vore en välkommen julklapp till svenska föräldrar och barn. Jag hoppas också att vi skall kunna fortsätta på den väg som vi har slagit in på när det gäller familjepolitiken. Fru talman! Jag vill avsluta med att önska alla en riktigt God jul.

Fru talman! Chatrine Pålsson talade med ett stort engagemang sig varm för ett vårdnadsbidrag. Hon sade att vi som inte tror på vårdnadsbidragets alla fördelar är oförskämda. Chatrine Pålsson bör läsa den rapport som den arbetsgrupp som Bengt Westerberg har tillsatt nyligen har lämnat. Rapporten visar väldigt klart att de regler som föreslås skall gälla för vårdnadsbidraget är sådana att orättvisorna ökar och jämställdheten hotas. Vårdnadsbidraget skall betalas ut till den som får barnbidraget, och det är nästan i samtliga fall kvinnan. Hon blir skattskyldig för vårdnadsbidraget, men hon får inte lägga det som grund vid beräkning av sjukpenning och pension. Vårdnadsbidraget skall räknas som inkomst när man bedömer rätten till bl.a. bostadsbidrag, socialbidrag och familjepenning. Detta gäller också för studerande. Detta gör att om man på något sätt är beroende av samhällets stöd, om man t.ex. är lågavlönad och har bostadsbidrag, får man behålla mindre av vårdnadsbidraget eller av de förmåner som man redan har. Om man däremot är högavlönad får man behålla mer av vårdnadsbidraget. Marginaleffekterna blir mycket stora, särskilt för lågavlönade deltidsarbetande kvinnor. Här vill jag också passa på att bemöta Rosa Östh som var inne på detta med att gå ner i arbetstid. Om en hemarbetande tvåbarnsmamma börjar arbeta trekvartstid och har sina barn på dagis, då får hon betala 10 % av lönen. Vinnare är den familj som har en rik man och som ändå har råd att ha en fru hemma. Den familjen får oreducerat bidrag.
Fru talman! Maj-Inger Klingvall hänvisade till Kommunalarbetarförbundets rapport. Jag menar att Kommunalarbetarförbundet inte har räknat korrekt. Självfallet kommer förslaget att utformas så, att det lönar sig att arbeta, enligt vårt sätt att se. Den stora skillnaden är att svenska föräldrar ges en chans att välja hur man skall ta hand om deras barn och vem som skall göra det. Vinnare blir därmed barnen. Den grupp som har arbetat med detta har nogsamt uttalat att det inte har funnits någon politisk förankring. Propositionen är ju inte framlagd. Man arbetar med den. Också jag har hört till dem som har varit kritisk mot den utformning som förslaget har fått. Men vi har sagt att ingen skall förlora på ett vårdnadsbidrag. Alla som vill fortsätta att anlita kommunens barnomsorg skall självfallet kunna göra det. Men de som vill ordna sin barnomsorg på något annat sätt skall ha samma självklara rätt till det. Fru talman! Därför tycker jag att det är viktigt att vi inväntar propositionens förslag innan vi dömer ut ett förslag som ännu inte är något regeringsförslag.
Fru talman! Detta var alltså den av Bengt Westerberg tillsatta gruppens beräkningar. Efter alla turer genom åren med vårdnadsbidraget och de olika förslag som har lagts fram, tror jag tyvärr inte, Chatrine Pålsson, att det händer något underverk i någon proposition som skulle leda till en vårdnadsbidragskonstruktion som inte innehåller dessa nackdelar. Tyvärr leder inte ett vårdnadsbidrag till ökad valfrihet utan till mindre valfrihet.
Fru talman! Jag vill då fråga Maj-Inger Klingvall om det anses rättvist ur socialdemokratiskt perspektiv att om man väljer att vara hemma och ta hand om sina barn -- även om man gör det på heltid -- är det värt 0 kr, men om man anlitar den kommunala barnomsorgen subventioneras detta av samhället. Är detta socialdemokratisk politik, att man inte själv får välja? Tycker inte socialdemokraterna att det arbete som föräldrarna utför när de visar omsorg om sina barn är värt en enda krona?

Fru talman! Chatrine Pålsson tog i sitt anförande upp nästan uteslutande fördelarna med ett vårdnadsbidrag. Jag har uppfattat det förslag som vi nu behandlar så, att det huvudsakligen skulle handla om en lag om barnomsorg. Jag vill fråga Chatrine Pålsson, som vädjar till kammaren att rösta på den borgerliga reservationen till förmån för vårdnadsbidrag: Är inte lagen om barnomsorg viktig? Är det för kds viktigare att gå igenom några allmänna principer om vårdnadsbidrag än att äntligen få till stånd en lag om barnomsorg?
Fru talman! Det är mycket enkelt. Om man fattar beslut om en barnomsorgslag och vill ha verklig valfrihet, förutsätter detta ett vårdnadsbidrag. Därför har dessa frågor med all tydlighet med varandra att göra. Jag tror, fru talman, att om Eva Zetterberg hade läst vad vi har skrivit, skulle det ha stått helt klart för henne att det ena förutsätter det andra.

Fru talman! Det finns få politiska frågor som är så laddade som familjepolitiken. Det visar sig inte minst av att det nu är ovanligt mycket folk i kammaren i samband med en sakdebatt, något som naturligtvis är mycket glädjande. Kanske kommer jag att göra er besvikna, eftersom jag nu tänker börja med att tala om sakfrågan. I våras besökte jag en kommun i Italien för att studera barnomsorg. Under ett par dagar träffade jag drygt tio kvinnor. Ingen av dem hade familj. Bara en enda hade ett barn. Jag frågade om det var en tillfällighet eller om detta var ett mönster i Italien. Som många av er vet var det ingen tillfällighet, utan det är ett mönster. Många kvinnor i europeiska länder, i Japan, i USA och på många andra håll tvingas i dag välja mellan att göra yrkeskarriär och att ha familj. Som ett resultat av det här har i Europa födelsetalen sjunkit och ligger nu ofta nere på ungefär 1,3--1,4. Som jag noterade i partiledardebatten tidigare i dag är det inte tillräckligt för att reproducera en befolkning. Det är även något som bekymrar många människor nere i Europa. I Sverige däremot finns det praktiskt taget inga kvinnor som känner detta tvång. För dem handlar det inte om ett val mellan yrke och familj utan om både--och. Trots att Sverige har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen i Europa har vi de näst högsta födelsetalen. En viktig förklaring till att det är så är att vi i Sverige har fört en mycket framgångsrik familjepolitik, med en generös föräldraförsäkring, en väl utbyggd barnomsorg och ett bra barnbidrag som hörnstenar. Det skall vi naturligtvis bygga vidare på. Den familjepolitiska proposition som kammaren diskuterar i dag och så småningom skall besluta om innebär inget brott mot den hittills förda familjepolitiken utan en utveckling av och ett komplement till den. Propositionen innehåller tre centrala delar: för det första en barnomsorgsgaranti för barn från ett års ålder, för det andra ett vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre års ålder och för det tredje -- vilket nästan alla talare hittills har glömt att nämna -- en stimulans för pappor att ta vara på sin föräldraledighet. Till de båda senare förslagen, vårdnadsbidraget och pappastimulansen, skall vi återkomma mer i detalj under våren. Låt mig i detta sammanhang bara göra ett påpekande, närmast föranlett av en replikväxling mellan Chatrine Pålsson och Maj Inger Klingvall alldeles nyss. Ett vårdnadsbidrag kan enligt min uppfattning bidra till att öka valfriheten för vissa familjer. Framför allt minskar det den ekonomiska förlusten för de familjer som redan i dag, trots det stora ekonomiska avbräck som det innebär, låter en av föräldrarna, vanligen mamman, stanna hemma under en något längre tid, även efter det att föräldrapenningen har gått ut. Socialdemokraternas alternativ till vårdnadsbidraget är en förlängd föräldraförsäkring. Jag tycker att båda dessa förslag har fördelar och nackdelar, men i bägge fallen handlar det om att tillföra familjerna ungefär 50 000 kr per barn, ett belopp som de får behålla i dess helhet om de väljer att stanna hemma. Jag tycker att det är mycket konstigt att beskriva de här förslagen i termer av himmel och helvete -- var det ena placeras beror på vem som talar. Det är närmast ett uttryck för en grov demagogi, eftersom det finns betydande likheter mellan förslagen. Rosa Östh talade t.ex. om de ensamstående mammor som skulle kunna gå ned till deltidsarbete, och för den gruppen är säkerligen en förlängd föräldraförsäkring ett bättre alternativ än ett vårdnadsbidrag. Men ett sådant har i andra sammanhang mycket stora förtjänster. Maj-Inger Klingvall påstod att en nackdel med vårdnadsbidraget var att det gav höga marginaleffekter. Det är sant att det höjer marginaleffekterna, men inte så mycket som föräldraförsäkringen, som har 100 % Dagens huvudämne är dock barnomsorgsgarantin, som naturligtvis är oerhört viktig för jämställdhetspolitiken. Att det är en politiskt känslig fråga är alldeles klart, och därför känns det tillfredsställande att vi har kommit så långt som vi har gjort. Jag tycker att uppslutningen kring denna del av familjepolitiken har varit mycket glädjande i denna debatt. Det finns tre element i barnomsorgsgarantin: att garantera att alla som vill ha plats i barnomsorgen får en sådan plats, att garantera kvaliteten och att garantera valfriheten. Vi är nu ganska nära full behovstäckning totalt sett, men det finns kommuner i Sverige som släpar kraftigt efter. De får nu ett år på sig för att försöka ta krafttag för att möta den efterfrågan och de behov som finns ute i kommunerna. Att det över huvud taget finns barnomsorg är naturligtvis en grundläggande förutsättning för att man över huvud taget skall kunna tala om någon valfrihet, men dessutom är det angeläget att föräldrarna själva får möjlighet att välja dagis eller dagmamma. Det är också angeläget att de som arbetar inom barnomsorgen kan få möjlighet att avgöra hur de skall arbeta. För många är det säkerligen en mycket bra lösning att arbeta som kommunalanställd i en kommunal barnstuga, men vi vet att det också finns många som tycker att de inte får tillräckligt utlopp för sitt engagemang, sin fantasi och sin arbetslust på det sättet utan som föredrar andra driftsformer, t.ex. egenregiarbete. Jag tycker att det är angeläget att de får den möjligheten. Detta har i många år varit en stridsfråga mellan oss och socialdemokraterna och är det uppenbarligen fortfarande. Formellt hänger man upp det på att kommunen måste få ha invändningar mot eller synpunkter på den privata barnomsorg som bedrivs, men vi vet att det i verkligheten finns ett grundläggande motstånd hos socialdemokraterna mot enskild barnomsorg. Det är bara efter hårda debatter som de steg för steg har pressats tillbaka på denna punkt. De har hela tiden motarbetat de privata alternativen. Det är också viktigt att fastslå kvalitetskraven. Det finns i dag en oroande utveckling på många håll i landet. Jag vill understryka detta, som några debattörer här har varit inne på. För barnens skull är det oerhört angeläget att kommunerna sätter gränser. Det finns redan i dag kommuner som tillåter för stora barngrupper och för låg personaltäthet för att man skulle kunna tala om en rimlig kvalitet. Det är viktigt att slå larm och att förändra denna utveckling. De förskollärare som känner oro i dag och som Maj-Inger Klingvall tidigare från denna talarstol citerade skall känna att de får ett stöd genom den lag som jag hoppas att riksdagen i dag skall besluta om. Kvalitetskraven gäller självfallet för all barnomsorg. Det understryks också på flera ställen i propositionen och i socialutskottets betänkande att man instämmer i detta. Det anförs i betänkandets majoritetstext: ''Utskottet delar uppfattningen i propositionen att samma kvalitetskrav som för den kommunala barnomsorgen bör gälla för enskilda förskolor, fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg.'' På den punkten råder inga som helst delade meningar, och jag förstår inte riktigt den diskussion som pågår om detta i kammaren. Jag hoppas att andra gör det, särskilt ni som sedan skall votera i denna fråga. Att vi ställer kvalitetskrav innebär naturligtvis inte att vi säger nej till rationaliseringar. Det är fullt möjligt att genomföra rationaliseringar och upprätthålla en god kvalitet. Det finns forskare i Göteborg, ekonomer och pedagoger i samverkan, som har gjort omfattande studier för att undersöka sambandet mellan insatta resurser och kvalitet. De har kunnat konstatera att det inte finns något entydigt samband. Vad man får ut av en barnstuga beror också mycket på hur man förvaltar de resurser som man sätter in i verksamheten. I inledningen till den här diskussionen fördes en mystisk diskussion om någon arbetsgrupp som skulle ha diskuterats i en annan arbetsgrupp, om jag förstod det rätt. Jag har inte informerats om någon sådan arbetsgrupp och jag känner inte till den. Jag tycker att själva tanken på att man skulle ha en arbetsgrupp som skulle syssla med det här, nu när vi ligger långt fram i processen i regeringen, är ganska konstig. Efter Stefan Kihlbergs inlägg konsulterade jag Sten Svensson för att höra hur det faktiskt förhöll sig. Han sade att man har diskuterat frågan om att utse en arbetsgrupp för att bereda ärendet när det kommer till socialutskottet. Hur socialutskottet väljer att lägga upp sitt arbete tänker jag som socialminister inte lägga mig i. Jag hoppas att arbetet läggs upp så att man lotsar igenom de propositioner som jag förelägger riksdagen. I övrigt har jag inga särskilda synpunkter. Under den här något förvirrade diskussionen har det förevarit kontakter mellan Ian Wachtmeister och Carl Bildt. Jag har förstått att TV redan har rapporterat om dessa kontakter. Carl Bildt har efter samråd med mig ställt i utsikt att vi från Socialdepartementet under arbetets gång skall informera oppositionspartierna Ny demokrati, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om arbetet med den framtida familjepolitiken. Det har jag självfallet inga invändningar emot. Om vi genom att göra det kan lösa upp några knutar tycker jag att det är utomordentligt bra. I slutändan, när vi har voterat här i kammaren i dag, hoppas jag att vi har fått igenom en familjepolitisk reform som innebär en förstärkning av både valfrihet och jämställdhet. Det kommer jag som familjeminister att uppleva som utomordentligt tillfredsställande.

Herr talman! I mitt inledningsanförande uttryckte jag mig mycket positivt om den del av det här förslaget som handlar om en utökad lagreglering i socialtjänstlagen, där man lägger fast mål och kvalitetskrav när det gäller barnomsorgen. Det tycker vi socialdemokrater är ett bra förslag. Det vi beklagar, och som Bengt Westerberg viftar bort, är det enhälliga utskottsinitiativ som vi tog för att verkligen göra klart att samma kvalitetskrav gällde all barnomsorg, dvs. med hjälp av tillägget i 18 §. De borgerliga partierna och socialministern tycker uppenbarligen att det saknar betydelse om tillägget står där eller inte, vilket inte vi anser. Jag har litet svårt att förstå socialministerns ställningstagande i den frågan. Det vi däremot inte kan ställa upp på -- och det har framgått av debatten -- är att en fullständig etableringsfrihet skall införas. Som vi ser det kommer kommunerna inte att kunna planera och utnyttja sina resurser på ett rationellt sätt. Det anser vi vara speciellt viktigt i det svåra ekonomiska läge som så många kommuner befinner sig i nu. Med det här förslaget från regeringen skall de tvingas att ge bidrag, till hundra procent, till alla alternativ som dyker upp. Det handlar inte om att tillgodose några behov, utan det handlar om att betala notan för privata alternativ. Vi tycker att det är rimligt att kommunerna får hitta sina lösningar, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, och inte tvingas att bara vara penningutdelare. Förslaget om förändringen i denna tillståndslag innebär att kommunernas händer faktiskt blir bakbundna. Först ställer Bengt Westerberg krav på kommunerna, men sedan får kommunerna inte en chans att leva upp till kraven, varken när det gäller målkvalitet eller skyldighet att tillgodose behoven. Ser inte socialministern några problem i denna etableringsfrihet? Det vi redan kan se i form av skiktad barnomsorg är att de som har råd kan skaffa sig en barnomsorg med högre kvalitet. Utifrån den ekonomiska situationen i kommunerna ser vi att det här är en utveckling som nu alltmer börjar sätta fart.
Jag beklagar att det är svårt att höra. Vi har sagt detta till teknikerna men de kan inte lösa problemet. Detta betyder att privata samtal i lokalen inte är möjliga eftersom det stör talarna. Jag hemställer också att talarna riktar sig mot mikrofonerna, annars kommer vi inte att höra varandra.
Herr talman! Såvitt jag förstår råder det inga delade meningar mellan oss om kvaliteten i den privata barnomsorgen. Det står t.o.m. i den text som socialutskottet har skrivit, och som Maj-Inger Klingvall och andra står bakom, att utskottet delar uppfattningen i propositionen att samma kvalitetskrav skall gälla för kommunal barnomsorg som för privat. Att det är uppfattningen som presenteras i propositionen är väl tydligt nog? Såvitt jag förstår innebär yrkandet som har lagts fram bara att man går på propositionens linje, dvs. i sak samma linje som Maj-Inger Klingvall har föreslagit. Men som jag sade går denna diskussion över mitt huvud, och jag förstår inte skillnaden mellan de två alternativen, så det får klaras ut av andra debattörer. Maj-Inger Klingvall tar upp frågan om etableringsfriheten. Jag är förvisso inte överraskad över att Maj-Inger Klingvall, liksom Socialdemokraterna som parti, är emot etableringsfrihet. Jag har fört denna diskussion med Socialdemokraterna under hela min tid som partiledare, under nio år i Sveriges riksdag. De har alltid på olika sätt varit emot privata alternativ. De har tyckt att frågan om privata alternativ är något som kommunerna skall kontrollera och avgöra. Maj-Inger Klingvall tycks vara väldigt orolig för att någon privatperson skulle kunna komma in och starta ett dagis i en kommun där det finns full behovstäckning och på det sättet rycka undan resurser från kommunen. Men man kan ju bara starta ett dagis om det finns barn som vill gå i detta dagis, annars får man inga som helst intäkter. Det måste i så fall tyda på att det finns några föräldrar som föredrar detta nya dagis framför något av de etablerade. Då tycker jag att det är ganska rimligt att denna möjlighet för föräldrarna att välja ett alternativ som de bedömer som bättre för barnen öppnas. Däremot tycker jag att det är lika viktigt att man inte genom avgifter skapar dagis bara för dem som har tjocka plånböcker. Därför säger vi klart ifrån att kommunerna skall kunna ställa som krav på privata dagis, för att de skall erhålla kommunbidrag, att de inte tar ut avgifter som avviker oskäligt från de som kommunen tar ut. På den punkten skall det råda full valfrihet för alla. Det som hela tiden har varit syftet för oss är, att både öppna möjligheter för större mångfald och fler alternativ och att ge valfrihet till alla föräldrar -- och inte bara till dem med feta plånböcker, vilket var den faktiska situationen på detta område under
Herr talman! Först har vi frågan om den mening som Bengt Westerberg citerade ur betänkandet. Stycket som tar upp tillägget i fråga om 18 § tillkom i samband med att förslaget lades fram. Meningen och stycket fanns inte där innan vi var färdiga med att ta detta utskottsinitiativ. Det hänger alltså ihop med paragrafförändringen. Jag vill något kommentera den svenska familjepolitiken i stort, eftersom Bengt Westerberg också passade på att kritisera min negativa inställning till etableringsfriheten. Det beror på den utveckling som vi befarar och som vi redan ser. Den utvecklingen går mot en barnomsorg som inte ser likadan ut för alla barn när det gäller kvalitet och möjligheter att tillgodose barns olika behov. Jag tyckte att det var intressant att höra Bengt Westerberg försvara den här familjepolitiken i partiledardebatten. Men det stora hotet, som Bengt Westerberg egentligen inte gick in på, är naturligtvis om den gemensamma värdegrunden rämnar när det gäller uppställningen på familjepolitiken. Det handlar naturligtvis om att budgetunderskottet, kommunernas ekonomi och arbetslösheten rycker undan grunden för välfärdens och barnomsorgens finansiering. Det är detta som gör att jag tycker att Bengt Westerberg i så motto framstår som en motsägelsefull politiker. Å ena sidan är Bengt Westerberg socialminister och talesman för barnen och å andra sidan är han vice statsminister i en regering som helt tycks ha tappat kontrollen över statens ekonomi och arbetslösheten. Detta ser jag som ett trovärdighetsproblem, Bengt Westerberg. Jag vill avsluta min sista replik med att påminna om en debatt som vi hade här i kammaren den 17 december 1991, alltså för två år sedan. Då inbjöd Bengt Westerberg mig till en rundresa till privata daghem. Denna rundresa skulle ske hösten 1992. Ännu har inte denna inbjudan realiserats -- det har nu gått två år. Då undrar jag om Bengt Westerberg har ångrat sig och om det inte finns någonting att visa upp.
Herr talman! Låt oss bara stanna ytterligare ett ögonblick vid kvaliteten på privata dagis. Jag vill citera ett litet avsnitt: För att en enskild förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnomsorg skall anses kunna ha en motsvarighet i kommunal regi krävs att den uppfyller de kvalitetskrav som ställs på kommunens verksamhet. Detta ingår i specialmotiveringen till det lagförslag som jag har förelagt riksdagen. Det är det som ligger bakom riksdagens formulering att utskottet delar uppfattningen i propositionen om att detta krav ställs. Det råder på denna punkt inga delade meningar. Det har för övrigt vitsordats av flera talare, innan jag steg upp i talarstolen, att det är på det sättet. Hur sedan de olika alternativen ser ut och varför det finns alternativ får ni, som sagt var, klara ut i en annan debatt som är mer sofistikerad än vad jag kan delta i. Maj-Inger Klingvall säger att vi har tappat kontrollen över ekonomin. Det är naturligtvis inte korrekt, men däremot har vi stora ekonomiska problem. I slutet på 80-talet kunde man förutse detta. Jag hade då åtskilliga diskussioner med socialdemokrater om den felaktiga utformningen av den socialdemokratiska politiken som då ledde fram till en överhettning i ekonomin. Jag vet att jag i sådana debatter, på presskonferenser och i andra sammanhang sade: På grund av att politiken nu får en felaktig utformning, kommer vi om några år att få stora ekonomiska problem i ekonomin. Där sitter vi nu. Men vi är i full färd med att reparera skadorna. Vi kan nu se klara ljuspunkter i ekonomin. Jag nämnde tidigare den undersökning som Statistiska centralbyrån har publicerat i dag. Den visar att människor i Sverige nu är mer optimistiska än vad de har varit under de senaste 20 åren, dvs. sedan 1973. Jag tycker ändå att det är något som ger anledning att våga tro att de åtgärder som regeringen har vidtagit -- ibland kontroversiella -- börjar ge resultat. Jag beklagar att jag faktiskt hade glömt bort inbjudan till Maj-Inger Klingvall att åka runt och titta på privata dagis. Men jag tycker fortfarande att det är en utmärkt idé, därför att det finns verkligen mycket att visa upp. Så låt oss ganska snart ta kontakt för att se om vi kan lägga upp en liten turné tillsammans, där vi kan titta på goda exempel. Detta är dock förenat med ett villkor, nämligen att Maj-Inger Klingvall, om det visar sig att dessa dagis är bra, lovar att sluta tala som hon har gjort i dag och i stället talar väl om privata dagis i fortsättningen.
Herr talman! Inledningsvis berättade statsrådet om en Italienresa, där han lärde sig att italienska kvinnor inte reproducerar sig i den utsträckning som Bengt Westerberg tycker är lagom. Han gjorde sedan jämförelsen med svenska kvinnor som har en förhållandevis hög förvärvsfrekvens och högre reproduktionstakt, dvs. att de föder relativt många barn. Detta skulle i mycket stor utsträckning vara den svenska föräldraförsäkringens förtjänst. Nej, statsrådet Westerberg, jag kan försäkra att det handlar om avsevärt mycket starkare krafter än så. Det handlar om naturkrafter och biologi. De allra flesta män och kvinnor vill föröka sig och ha barn. De vill bilda familj. Detta är krafterna. De flesta vill också ta ansvar för vad de har gjort. De vill också förverkliga sig själva och förvärvsarbeta. Men de måste inte göra allt samtidigt. Det går att dela in livet i olika skeden. Därför är valfriheten så viktig. Därför slåss vi för valfriheten. Man skall inte tvingas att göra allting samtidigt. Valfriheten skulle öka med vårt förslag. Sedan säger sig statsrådet litet lätt ironiskt inte känna till några arbetsgrupper, att han inte är informerad och att det hela skulle ligga inom utskottets ram. Helt fel, statsrådet Bengt Westerberg! Om nu internkommunikationerna i regeringssystemet inte fungerar, är det i och för sig ett problem. Men det är inte mitt problem. Vi som deltog i förhandlingarna har inga som helst dissonanser i vår uppfattning om innehållet i förhandlingsöverenskommelsen. Det är det centrala. Statsrådets deklaration om att litet allmänt informera låter nästan gulligt. Eftersom Bengt Westerberg har varit i den här branschen ganska länge borde han känna till att man inte behöver förhandla sig till att bilda en grupp inom utskottets ram. Det är en självklarhet att man inom utskotten bildar de arbetsgrupper man vill osv. Att det inte skulle vara så faller på sin egen orimlighet, eller tror möjligen statsrådet att vi är så korkade? I så fall kan jag försäkra att det är vi inte. Vi blev många gånger lurade i inledningen i det här huset, men vi har faktiskt lärt oss väldigt mycket av det smutsiga spel som pågår, att det är okej att luras. Men det är det inte i vår värld. Där gäller handslag, öppna visir och uppriktighet. Därför blir min fråga: Står statsrådet Westerberg bakom den förhandlingsuppgörelse som slöts av dem som regeringen själv legitimt hade utsett, till vilka man delegerade att fullfölja de här förhandlingarna? Gäller den förhandlingsuppgörelsen för Bengt Westerberg?
Herr talman! Jag deltog inte i de här diskussionerna, utan det var Sten Svensson och Göran Hägglund som företrädde regeringssidan, om jag så får säga. Därför har jag naturligtvis kontrollerat med Sten Svensson och Göran Hägglund också efter det att Stefan Kihlberg höll sitt tal i dag. Det är förvisso dissonanser mellan Stefan Kihlberg och dessa båda herrar om vad som sades. Jag har refererat vad Sten Svensson har sagt, och Göran Hägglund har instämt på denna punkt. Det är mycket lätt att kontrollera, vilket även Stefan Kihlberg kan göra här i kammaren. Bortsett från allt annat är läget att vi nu arbetar som mest intensivt med denna lagrådsremiss som skall bli klar omkring årsskiftet. Arbetet är slutfört. Att i det läget i regeringen tillsätta en arbetsgrupp för att fullfölja en sista justering av arbetet är inte meningsfullt. Vi kommer inte att kunna hålla tidsplanen, om vi skall göra det. Det har bedömts vara mycket angeläget, inte minst från de partier som Göran Hägglund och Sten Svensson företräder. Därför är jag alldeles övertygad om att de inte har träffat någon uppgörelse med Stefan Kihlberg, vilken skulle ha inneburit att detta arbete skulle försenas. Det naturliga är naturligtvis att vi nu publicerar lagrådsremissen när den blir klar och så småningom också propositionen. Vi skall mot bakgrund av de samtal som Ian Wachtmeister och Carl Bildt har fört, som jag här också har blivit ombedd att kommentera, självfallet se till att Ny demokrati, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får information om hur detta arbete fortlöper. Herr talman! Om Stefan Kihlberg tror att de låga födelsetalen i Italien beror på att de där har sämre naturdrifter än vad vi har i Skandinavien är han faktiskt ute och cyklar. Det är möjligt att Stefan Kihlberg vet allt om hur man hanterar det här med arbetsgrupper i utskott och sådana saker. Om detta vet han mycket mer än jag. Men jag vågar faktiskt plocka fram ett antal experter som kan tala om för Stefan Kihlberg att naturdrifterna är ganska jämnt fördelade över de europeiska länderna och att det måste finnas andra förklaringar till skillnaderna.
Herr talman! Det behöver inte statsrådet Westerberg göra. Jag är fullständigt övertygad om att det inte skiljer särskilt mycket när det gäller dessa naturkrafter eller drifter, om man så vill. Om man vill missförstå, statsrådet, är det inga problem. Det tycker jag att statsrådet Westerberg har visat sig vara något av ekvilibrist på att göra, vilket också bekräftas av grundproblemet, nämligen att han inte ens klarar av att kommunicera med Sten Svensson och Göran Låt mig göra detta fullständigt klart, eftersom statsrådet uppenbarligen missförstod vad jag sade -- det kan ju finnas andra som har samma illvilliga uppsåt. Jag har inte uttalat mig om valfriheten i Italien. Jag tror att den är ganska liten. Vi menar att en valfrihet i linje med vad vi vill skapa i Sverige definitivt inte påverkar reproduktionstalen neråt. Jag är fullständigt övertygad om att man inte heller i Italien skulle ha några problem med detta om man hade en äkta valfrihet. Det är ju problemet, att man där inte har någon valfrihet. Låt mig återigen konstatera att det inte är något problem för oss som slöt förhandlingsuppgörelsen. Problemet är att ett statsråd i Socialdepartementet, tillika vice statsminister, går ut och påstår saker utan att över huvud taget ens känna till dem. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag förväntar mig faktiskt litet mer. Vi fyra slöt överenskommelsen -- Leif Bergdahl var med också -- och vi är överens om vad detta innebar, vilken avsikten var. Därför kvarstår min fråga: Kan statsrådet Bengt Westerberg tänka sig att lita på andra medarbetare, som har fått sig uppgiften delegerad att sluta en överenskommelse och som har gjort det? Vi står fast vid vår del, men som jag förstår det gör Bengt Westerberg det inte.
Herr talman! Jag litar på de personer jag har talat med, Sten Svensson och Göran Hägglund. Någon arbetsgrupp för att förbereda den här propositionen kommer inte att tillsättas, utan beredningsarbetet kommer precis som vi hittills har planerat att fullföljas inom Socialdepartementet och regeringskansliet i övrigt. Vi skall se till att Ny demokrati och övriga oppositionspartier får information om hur arbetet fortskrider inom regeringen. Det är ett något ovanligt grepp, men vi ställer naturligtvis upp också på ovanliga grepp om det kan tillfredsställa några krafter här i kammaren. Så är läget. Hur utskottet sedan väljer att hantera frågan får ni diskutera inom socialutskottet. Det var inte så, herr talman, att jag försökte missförstå Stefan Kihlberg. Jag gick tillbaka till mina anteckningar. Jag gjorde ganska noggranna anteckningar, eftersom uttalandena var rätt sensationella. Stefan Kihlberg sade att förhållandena i Italien berodde på ''andra krafter'', ''naturkrafter'' var det uttryck som användes. Det är alldeles uppenbart att skälet till att kvinnorna i Italien upplever att de inte har någon valfrihet är att de vet, att om de väljer familj och barn kan de inte förvärvsarbeta, eftersom det inte finns någon bra föräldraförsäkring, och framför allt finns det inte någon väl utbyggd barnomsorg. I Sverige behöver kvinnorna däremot inte göra det valet. Här kan kvinnorna vara förvärvsarbetande och vara borta från arbetet ett helt år -- kvinnor och män kan t.o.m. dela på denna ledighet under ett helt år och ta hand om barnen fram till ett års ålder -- och därefter har man möjlighet att få barnomsorg, om man så önskar. Vill man välja ett annat alternativ står naturligtvis även den möjligheten var och en fritt. Det måste ju finnas några naturliga, rimliga förklaringar till att man i Italien och i många andra länder i Europa har födelsetal på 1,3 eller 1,4. Det handlar inte om vad jag tycker är lagom. Jag konstaterar att de själva upplever detta som ett bekymmer, eftersom det inte räcker för att reproducera den egna befolkningen. I Sverige har vi däremot ett genomsnittligt födelsetal på 2 barn per kvinna, och detta är ett resultat av en framgångsrik familjepolitik, som vi nu skall komplettera på olika sätt men naturligtvis inte riva ner.
Herr talman! Bengt Westerberg har välgörande beskrivit vikten av att kvinnor har möjlighet att välja både arbete och barn, medan Stefan Kihlberg uppenbarligen anser att det är andra modeller som skall gälla. Om jag rätt förstod det Stefan Kihlberg sade om ''en period i ens liv'' får väl vi kvinnor vänta till pensionsåldern med att skaffa barn. Det är ju den period då man inte avkrävs något arbete. För egen del tycker jag att det är litet länge att behöva vänta till 65. Bengt Westerbergs anförande talades det väldigt litet om ekonomin, ekonomin för hur barnomsorgslagen skall genomföras och ekonomin för hur vårdnadsbidraget skall genomföras. Jag efterlyser en beskrivning av hur man skall klara av att genomföra båda dessa reformer, när vårdnadsbidraget inte är finansierat. Jag är mycket orolig för hur man i kommunerna skall kunna klara av att dessutom höja kvaliteten. Det är av allra största vikt att kvaliteten höjs på sina håll inom barnomsorgen, och jag talade ju tidigare också om ett krispaket. Vad kommer Bengt Westerberg att säga till kommuner som i dag inte klarar att hålla den service man har haft hittills? Det har i debatten nämnts flera exempel på hur det står till ute i kommuner där man har ökat antalet barn i barngrupper, minskat personal och haft stora omflyttningar. Hur kommer Bengt Westerberg att agera för att de skall kunna höja kvaliteten? Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag om att en kommunakut inrättas, för att de kommuner som inte klarar av att hålla en hygglig service skall få en möjlighet till ytterligare statsbidrag just för det ändamålet. Hur tänker regeringen och Bengt Westerberg ordna den saken?
Herr talman! Låt mig börja med finansieringen av vårdnadsbidraget. Regeringen har naturligtvis, när vi har arbetat fram den budget som skall föreläggas riksdagen i början av nästa år, tagit hänsyn till finansieringen av vårdnadsbidraget, precis som vi när vi lade fram budgeten förra året tog hänsyn till den handikappreform som vi hade förslagit och som kostade ungefär lika mycket som vårdnadsbidraget. Man kan ju säga att man när man har ett budgetunderskott aldrig skulle kunna genomföra någon reform över huvud taget, men regeringens inställning har varit att vissa angelägna reformer ändå bör kunna genomföras genom omprioriteringar i budgeten. Det är på det sättet vi har valt att finansiera också vårdnadsbidraget. Budgeten kommer att presenteras den 10 januari. Det kommer inte att gå att se precis vilka budgetförstärkningar som har finansierat just denna reform, lika litet som man kunde utläsa vilka budgetförstärkningar som finansierade handikappreformen. I de sammantagna budgetförstärkningar som vi har gjort finns alltså detta beaktat. Herr talman! Jag vill också gärna kommentera frågan om hur kommunerna skall klara uppgiften. Kommunerna står inför viktiga uppgifter på många områden -- det handlar om barnomsorg men också om äldreomsorg, skola, handikappomsorg och annat. Det är naturligtvis en ofta ganska knepig situation som kommunerna befinner sig i. Det pågår emellertid också ett väldigt förnyelsearbete ute i kommunerna, där man försöker effektivisera användningen av resurserna. Jag refererade i mitt huvudanförande en undersökning som nyligen har gjorts i Göteborg av ekonomer och pedagoger och där man just har påvisat att det går att bedriva också barnomsorg mer eller mindre effektivt. Det finns inget enkelt och entydigt samband mellan insatta resurser och uppnådda resultat. Naturligtvis måste alla kommuner eftersträva att nå så god kvalitet som över huvud taget är möjligt med begränsade resurser. Skulle man i det yttersta nödfallet hamna i den situationen att det inte finns rationaliseringar och effektiviseringar att ta till för att möta behoven, då finns naturligtvis alltid den ventil som kommunerna har, nämligen att använda skatteinstrumentet. I vissa kommuner tror jag att det är nödvändigt att göra det ganska snart, eftersom man befinner sig i en mycket mycket utsatt situation.
Herr talman! Jag delar Bengt Westerbergs uppfattning att man skall kunna genomföra viktiga reformer även om ekonomin är svag, eftersom dessa reformer är så pass angelägna. Jag delar också uppfattningen att man då får omprioritera. Det jag oroar mig för, Bengt Westerberg, är att den omprioriteringen kommer att gå ut just över barnomsorgen, att det är därifrån som de 6 miljarderna skall hämtas. Jag är glad över Bengt Westerbergs besked att kommunerna sannolikt behöver ta ut mer i skatt för att kunna klara uppgiften att behålla en bra kvalitet. Frågan är ju vad som kommer att hända med de kommunerna, eftersom man från regeringens sida har sagt att de kommuner som höjer skatten inte skall kunna få extra statsbidrag. Hur går det ihop? Också jag tror nämligen att det på sina håll är nödvändigt med en skatteökning. Klingvall att åka på rundresa till privata daghem för att se hur hög kvalitet de håller. Jag vill då gärna replikera en inbjudan till Bengt Westerberg att så snart som möjligt följa med mig till olika kommunala daghem här i Stockholmstrakten för att se just de stora barngrupperna med fåtalig personal, för att se hur barn har flyttats om, för att träffa föräldrar som i dag är väldigt missnöjda och oroade och träffa de föräldrar som i dag inte har kvar någon plats på mellanstadieverksamheten inom skolans ram. En sådan rundtur skulle jag gärna bjuda Bengt Westerberg på, för att han direkt skulle kunna se de problem som finns. Det vore också angeläget att göra det mycket snart. Det är nämligen många som är oroade och har fog för sin oro.
Herr talman! Jag kan i viss utsträckning dela Eva Zetterbergs oro för att prioriteringarna skulle ha kunnat gå ut över barnomsorgen om vi inte hade fått denna lag. Det viktiga med lagen är ju att vi där lägger fast kvalitets och kvantitetskrav samtidigt. Det här kommer, som jag sagt, att bli ett starkt stöd för de förskollärare och föräldrar som i dag känner en stor oro för den oacceptabla nedrustning som på sina håll sker inom barnomsorgen. Det här är mitt svar på Eva Zetterbergs fråga. Det här är vårt gemensamma svar och vårt sätt att ställa krav på kommunerna att upprätthålla kvaliteten. Det skulle bli väldigt mycket resande, det har jag förstått, om jag skulle åka med Eva Zetterberg också -- men det vore mycket trevligt. Jag kan dock lugna Eva Zetterberg genom att säga att jag har besökt väldigt många daghem -- också offentliga daghem och även daghem som har passerat vad jag vill påstå är gränsen för en acceptabel kvalitet. För bara någon månad sedan var jag i Gottsunda i Uppsala, som är ett exempel på att man är på väg att passera gränsen för i alla fall en acceptabel kvalitet. Tidigare i år var jag i Biskopsgården i Göteborg, som är ett annat exempel på extremvärde i den inventering som Socialstyrelsen håller på med. I vissa grupper har man där över 20 barn på två förskollärare. Detta är enligt min mening inte acceptabel kvalitet. När jag i propositionen och här i debatten säger att det finns kommuner som har anledning att nu sätta in resurser för att förbättra kvaliteten är det bl.a. dessa bägge exempel som jag tänker på.

Herr talman! Först en icke oväsentlig information. Enligt uppgift från hög ort är ''arbetsgrupp'' en term som inom den officiella politiska världen innebär: direktiv; sekreterare; tar lång tid. I den värld som jag och alla i Ny demokratis riksdagsgrupp kommer från är ''arbetsgrupp'' en grupp som arbetar. Den sortens arbetsgrupp enades vi om tillsammans med regeringens representanter. Men vi enades inte om att någonting skulle ske enbart i utskottet, som Bengt Westerberg sade. Det är riktigt att statsministern nyss kontaktat mig ett par gånger. Han påpekade att det är hans ord -- regeringschef m.m. som han är -- som gäller. Han vet nu att en överenskommelse har träffats mellan de fyra, här omnämnda, personer, precis som Statsministern har inga problem med att utlova kontakter både nu på beredningsstadiet och senare efter lagrådsremiss m.m. Ärendet ligger för närvarande dessutom, enligt en uppgift jag fick, i statsrådsberedningen. Det kommer att bli underhandskontakter. Det blir arbete, och detta lär ske i grupp med statsrådsberedningen m.fl. Statsministern sade vidare att jag kunde meddela detta i denna kammare. Jag kan också konstatera -- vilket han inte sade, men som andra här har låtit göra klart för oss -- att det inte är en sådan skriande tidsbrist i denna fråga som Bengt Westerberg angav här. Det vore helt orealistiskt att kds -- som väl, i varje fall i vissa delar, är det mest angelägna partiet -- av egen vilja skulle driva frågan rakt ner i diket. Jag räknar med att vi har blivit, och kommer att bli, tillgodosedda på det sätt som Stefan Kihlberg efterlyste. Jag har därför bett Ny demokratis riksdagsgrupp att ändra sitt beslut. Jag vill understryka här att jag gör detta därför att jag tror Carl Bildt, statsministern, på hans ord. Och han har fått mycket tydliga ord från mig som han har all anledning att tro på. Skulle denna slutsats vara felaktig har regeringen själv skapat en regeringskris som den inte lär komma ur. Vi i Ny demokrati är mycket glada och trevliga, men vi är oerhört seriösa när det gäller handslag och avtal -- såväl skriftliga som muntliga.

Herr talman! Det låter alldeles utmärkt det här. Jag vet inte riktigt vad ''arbete i grupp'' innebär -- om det är ett slags moderatnydemokratiarbetsgrupp som skall träffas och prata eller vad det är. Men vi får väl se vad det kan innebära. För min del kommer det, som jag sade, och arbetet bedrivs inom Socialdepartementet, att lämnas likvärdig information till de tre oppositionspartierna -- rimligen i grupp, så att ingen sedan kan komma och påstå att det har sagts olika saker till olika partier. Om det överensstämmer med vad Ian Wachtmeister nu sade är vi helt överens. Jag tycker att det är roligt att även han och jag någon enstaka gång kan vara det.

Herr talman! Vi har aldrig sagt att man inte får tala med andra människor. Över huvud taget tycker vi att det är mycket trevligt när folk talas vid och när de samarbetar, gärna i grupp, och får någonting uträttat. Det är alldeles uppenbart här att det finns så fantastiskt mycket prestige i denna fråga. Från vår synpunkt handlar det om att när man gör upp om en sak är det vad som gäller. Det enda som verkligen gör oss väldigt upprörda är när man försöker slingra sig ur avtal. Nu har jag fått bekräftelse från statsministern, och han vet vad som gäller. Han vet också att skulle detta inte bli på det sätt som han har utlovat mig kommer det att bli problem här, med all rätt.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

I enlighet med detta står vi också, självklart, fast vid vårt avtal. Det innebär att jag vill deklarera, så att detta är klart för kammaren, att jag tar tillbaka mitt yrkande om bifall till reservation nr 1. I övrigt kommer vi att följa det röstningsmönster som vi har kommit överens om, vilket innebär att betänkandet går igenom på det sätt som vi har kommit överens om i vår förhandlingsuppgörelse.

Herr talman! Beslutar riksdagen senare i dag att bifalla majoritetens förslag kommer vi socialdemokrater efter en valseger nästa år att förändra lagstiftningen om fri etablering för specialistläkare och sjukgymnaster så att målet om en god vård på lika villkor för hela befolkningen kan uppnås. Vi skall också se till att landstingen ges möjlighet att ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är nämligen inte möjligt med det förslag utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Herr talman! Betänkandet SoU14 handlar främst om specialistläkare och sjukgymnaster och fri etablering för dessa båda grupper. Under utskottsbehandlingen blev det uppenbart för regeringspartierna att förslagen skulle falla om man inte lyckades förhandla sig fram till en uppgörelse med Ny demokrati. Vi har i utskottet varit med om en turbulens av sällan skådat slag. Under ärendets beredning har olika förslag till förändringar av texterna lagts fram. Vi socialdemokrater har protesterat mot såväl innehåll som tillvägagångssätt. Det förslag till lagstiftning som tagits fram under flera månaders arbete i regeringskansliet har nu hastigt stöpts om på avgörande punkter. Det har skett under några nattimmar i utskottskansliet. Det är ovärdigt en lagstiftande församling att bete sig på det sättet. Med stöd av riksdagsordningen 4 kap 10 § har vi socialdemokrater begärt remissbehandling av de lagändringar som utskottsmajoriteten föreslår. Vi har begärt att yttranden skulle inhämtas från bl.a. Landstingsförbundet och Kommunförbundet eftersom dessa i högsta grad är berörda av de här förslagen och de beslut som fattas. Vid utskottets utfrågning den 23 november var det propositionen som gällde, men ett par veckor senare var det något helt annat. På vårt förslag beslutade socialutskottet enhälligt den 7 december att begära in dessa yttrande. Den 8 december beslutade utskottets borgerliga majoritet att frångå detta beslut genom åberopande av att detta remissförfarande skulle leda till avsevärt men. Vi socialdemokrater kan konstatera att det inte lämnats något godtagbart motiv till eller förklaring av vad som menas med avsevärt men. Vi finner det ytterligt anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten på detta sätt sätter sig över riksdagsordningen. Vi anser att utskottsmajoriteten drar vanrykte över riksdagen, försämrar vårt anseende som folkvalda och förklenar allvaret i att vara den lagstiftande församlingen. Herr talman! Förslagen till läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning innebär omfattande förändringar när det gäller finansieringen av hälsooch sjukvården i vårt land. En särskild utredning, Kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, arbetar sedan 1992 med de frågor som tas upp i betänkandet. I förslaget om husläkarlag gick regeringen förbi sin egen utredning. I förslaget om ersättning till läkare och sjukgymnaster likaså. När man därpå körde över utskottsminoriteten och riksdagsordningen fick de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen nog och lämnade densamma. Förkortningen HSU får väl numera uttolkas som den havrerade sjukvårdsutredningen. För vad skall den åstadkomma utan socialdemokratisk medverkan? Vi kommer dessutom inte att vänta till i mars med att tala om vad som är vår framtida hälso och sjukvårdspolitik. Det kommer vi att göra i vår partimotion i januari. Herr talman! Sjukvårdshuvudmännen skall vid planeringen av hälso och sjukvården inom sitt geografiska område utgå från människors behov. De förslag som lämnas av majoriteten om i princip fri etablering för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster är oförenliga med kravet om kostnadskontroll och med kravet på en vårdplanering som utgår från människors rätt till en god hälso och sjukvård åt alla på lika villkor. Socialstyrelsens företrädare att den fria etableringen skulle leda till en kraftig ökning av antalet läkarbesök per person i Sverige. En fördubbling av antalet läkarbesök kunde förutses. I dag uppgår antalet läkarbesök till 24 miljoner här i landet. Det är obestridligt att vi i internationell jämförelse har få läkarbesök per person och år. Men inte desto mindre toppar vi FN:s statistik om var man lever bäst. Vi har en effektiv sjukvård. Den är jämförelsevis billig. Svenskarna lever länge och gör det uppenbarligen bra, åtminstone om man jämför med andra. Varför skall det rivas ner? Herr talman! Frågan måste nu ställas: Vem skall betala för den ökande sjukvårdskonsumtionen? Var skall vi ta pengarna. I den ekonomiska situation som vi har, oavsett om det handlar om staten eller landstingen, vet vi att det inte finns några nya pengar. Jo förresten, när det handlar om att sänka skatterna för välbeställda finns det pengar, eller åtminstone lånar man pengar till detta. Men det är ju något helt annat, eller hur kds? Är det möjligtvis prov på kds höga moral att låna pengar för att dela ut till dem som betalar förmögenhetsskatt och till dem som har mycket aktier? Jag för min del fick lära mig i söndagsskolan att kristendom handlade om andra saker, exempelvis om att bära varandras bördor. Men sedan jag sett kds uppträda som regeringsparti har jag insett att kds:arna fått lära sig någonting helt annat. ''Låt andra bära mina bördor'' är uppenbarligen kds budskap i Sveriges riksdag. Men nu handlar det om sjukvård. Då är det ofta brist på pengar. Vad kan den fördubbling av antalet läkarbesök som man förutser kosta? Det är naturligtvis svårt att beräkna. Om man håller sig lågt kan man landa på 10--12 miljarder per år. Det är ungefär samma summa pengar som det kostar att behålla 40 000--45 000 människor anställda i kommuner och landsting. Det som nu håller på ske är såväl ekonomiskt som sjukvårdspolitiskt vansinne. Vansinnet skall betalas. Landstingen kommer att tvingas lägga ned sjukhus och vårdcentraler. Sjuksköterskor och undersköterskor kommer att sägas upp. Läkarna kan man inte säga upp. Om man gör det bildar de eget utifrån dessa regler och skickar räkningen till landstinget. Då har man inte vunnit någonting ekonomiskt. Till dessa ökade kostnader ska läggas kostnaderna för en förväntad ökning av antalet sjukskrivningar. Den genomsnittliga sjukskrivningsperioden förväntas bli längre. Försäkringskasseförbundet redovisade vid utfrågningen den 23 november bedömningar som oroar. Jag hoppas att de också oroar majoriteten. Att öppna för marknadsmodeller i sjukvården när betalningen är skattemedel och antalet läkare fler än vad som behövs är fel. Särskilt fel blir det när vi vet att efterfrågestyrd sjukvård leder till ökade kostnader. Läkare och sjukgymnaster är gynnade grupper, och det har de varit ända sedan 1955. Att få utöva sitt yrke utan några egentliga begränsningar när samhället betalar med skattemedel är en situation som är få förunnad. Byggnadsarbetare, undersköterskor och ingenjörer kan alla avundas dessa yrkesgrupper som bara har att ta emot patienter och skicka räkningen till skattebetalarna. Efter årskiftet skall dessutom fri etablering råda. Vad tycker centerpartister om förslaget, om konsekvensen blir att man tvingas lägga ned vårdenheter i glesbygden och på de mindre orterna? Det finns många bisarra inslag såväl i propositionen och motionerna som i handläggningen. För att begränsa landstingens kostnader föreslås att läkare som etablerar sig efter årskiftet skall ta ut en högre patientavgift. Man tar sig för pannan. Det står ju i direkt strid med hälso och sjukvårdslagen. Dessutom kan man fundera över logiken i det faktum att den unga nyetablerade läkaren skall ta en högre avgift än den som har varit med ett tag, etablerat sig och fått erfarenhet. Men logik är dess värre ingenting som utmärker vare sig regeringen eller riksdagsmajoriteten. en i många avseenden rimlig gräns. Socialstyrelsen har i undersökningar visat att det finns tungt vägande skäl för en åldersgräns. Men enligt de borgerliga partierna skall det inte finnas någon åldersgräns. Jag frågar varför. Kapitlet bisarra inslag kan förlängas. Enligt tidningsuppgifter ska Chatrine Pålsson, kds suppleant i utskottet, rösta mot regeringens förslag. Det betyder väl rimligtvis att hon röstar med oss socialdemokrater. Men varför såg hon då inte till att utskottet fick tid på sig att inhämta remisser? Varför medverkade inte Chatrine Pålsson till att propositionen remitterades till HSU? Hon kan ju inte både vara för och emot förslaget. Det är i så fall ett lysande exempel på dubbelmoral -- den speciella dubbelmoral som blivit kds kännemärke i riksdagen. Herr talman! Nu har jag använt mer än 10 minuter. Jag får hoppa över litet grand och gå direkt på yrkandena. Jag stöder naturligtvis samtliga socialdemokratiska reservationer, men för att inte göra kvällen längre än nödvändigt nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 6.

Herr talman! När frågan om arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster och vissa andra frågor behandlades i utskottet nyligen blev jag oerhört förvånad. Om någon hade berättat en dålig historia om hur det kan gå till i riksdagen och hur illa saker och ting formellt kan skötas i riksdagen hade jag varit den första att kraftfullt säga emot. Jag hade med bestämdhet hävdat att man håller väldigt noga på formerna även om det finns olika partier och klara ideologiska skiljelinjer mellan de borgerliga partierna å ena sidan och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet å andra sidan. Jag skulle inte ha trott den person som hade beskrivit hur det faktiskt har gått till under hösten i socialutskottet. Jag beklagar djupt det som har skett. Jag har i och för sig denna kväll, för inte så lång stund sedan, fått bekräftelse på att det kan hända mycket här i riksdagen. Det kan fällas många uttalanden som jag inte hade kunnat föreställa mig skulle fällas i riksdagen. De borgerliga partierna har förvägrat majoriteten i utskottet att skicka ärendet på remiss för att få ytterligare belysning av det. Med anledning av detta i mina ögon grova formella övertramp har Vänsterpartiets representant i HSU beslutat att inte fortsätta sitt uppdrag där. Vi har från Vänsterpartiets sida sett ett flertal exempel på att stora och viktiga sjukvårdspolitiska frågor inte avgjorts i HSU under den nuvarande regeringens tid. Frågorna har inte diskuterats i det sammanhang där man förhoppningsvis hade kunnat komma fram till en gemensam syn utan lagts utanför. För vår representant, som har konstaterat detta under sin tid i HSU, blev det alldeles uppenbart att utskottet agerade på detta sätt även i denna fråga. Herr talman! Om vi går till själva sakfrågan, dvs. arvodena till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster och frågan om vissa ersättningar, vill jag genast säga att det finns några få positiva delar i förslaget. De är mycket få. Det gäller naturligvis förslaget om att bevilja äldrevården 50 miljoner extra för att öka kvaliteten där. Det gäller också ett positivt förslag om att försöksverksamhet med alternativa ersättningar inom tandvården skall fortsätta. Till det säger vi bara: Ja tack, det är bra. Men tyvärr stannar inte förslagen i propositionen och betänkandet vid detta utan går vidare. Jag vill från Vänsterpartiets sida klart konstatera att förslagen inte handlar om att skapa en bättre sjukvård utan om att göra det enklare för privatläkare att etablera sig. Jag är ytterst förvånad över att Bo Könberg, som ju faktiskt är mycket engagerad i sjukvårdsfrågor, har haft målsättningen att tillgodose privatläkares behov av ytterligare expansion och inte patienternas behov av en bra sjukvård. Från Vänsterpartiets sida anser vi alltså att förslaget bör avslås. Det är ett mycket kostnadsdrivande förslag. Vi tror att förslaget kraftigt kommer att öka kostnaderna inom sjukvården. Vi tror det på goda grunder. Vi tror det utifrån den hearing socialutskottet har haft med många berörda parter och utifrån den information som har kommit in från många håll. Kostnaderna kommer inte att komma från de håll där de största behoven finns utan från de läkare som vill etablera sig. Vänsterpartiet vill i stället utöka högkostnadsskyddet och att det skall vara ett heltäckande system. I dag omfattas inte alla behandlingar inom sjukvården av högkostnadsskyddet. Herr talman! Propositionen inrymmer en hel del förslag, och det intressanta är att det inte var bara vi och Socialdemokraterna som ville att propositionen skulle avslås. Även Ny demokrati ville det. Det som är extra intressant är att Ny demokrati därefter på flera punkter fick styra behandlingen i utskottet och fick sin vilja igenom, och därmed plötsligt var för propositionen. Jag skall inte upprepa vad Hans Karlsson sade. Han tog upp de olika detaljerna. Det gäller att försäkringskassan skall ta över detta utan att man har fått reda på hur det skall fungera. Det gäller åldersgränsen för privatläkare. Det gäller läkarutrustningen. Landstingen m.fl. instanser skall inte ha möjlighet till insyn, utan man kan tydligen ha vilken utrustning som helst. Det har alltså skett en rad olika försämringar under behandlingen. Det är med stor förvåning vi kan se att Ny demokrati tydligen har svängt helt. Med de förändringar som man har fått igenom anser man plötsligt att det är ett bra förslag. Herr talman! Jag instämmer i alla socialdemokratiska reservationer och i det särskilda yttrandet. Jag yrkar bifall till min meningsyttring vad gäller mom. 11 om ett totalt högkostnadsskydd.

Herr talman! När det gäller den svenska hälso och sjukvården är det en faktor, en målsättning, som är viktigast: Vi skall sätta patienten i centrum. Det är patientens bästa som skall ligga till grund för de beslut som vi fattar. Det har tidigare varit så i de propositioner som vi har fått från Socialdepartementet. Jag vill gärna ge sjukvårdsministern en eloge, därför att det är just utifrån den tanken och den målsättningen som man arbetar med de här sjukvårdsfrågorna i Det är precis samma sak när det gäller den här propositionen. Det förslag som har lagts fram är bra för de enskilda patienterna. Det innebär en ökad tillgänglighet i många fall för patienterna i öppenvården. Det innebär att öppenvården förstärks. Det är någonting som vi har varit överens om i kammaren. Förslaget innebär också ökad valfrihet för de enskilda patienterna. Allt detta, ärade kammarledamöter, är bra för de svenska patienterna. Möjligheten till alternativa etableringar i öppenvården ökar nu när det gäller vissa specialiteter. Det gäller läkare och sjukgymnaster. Vi menar att den här förändringen ligger rätt i tiden, därför att vi befinner oss i ett skede när resurserna kan förstärkas i öppenvården inom de olika specialiteterna. Det här är bra för patienten. Det är också bra för samhällsekonomin. Om vi förstärker öppenvården och kan ge en god hälsooch sjukvård i öppna vårdformer, kan vården ges billigare och blir därmed absolut inte sämre. Sjukgymnasterna är en utomordentligt viktig grupp i svensk hälso och sjukvård. De är viktiga inte minst i dag, i arbetet med ökade insatser för rehabilitering. Här ser jag också klara möjligheter för patienter som behöver rehabilitering och sjukgymnastkompetens i vården. Genom den reform som ligger i propositionen kan möjligheterna till denna form av vård öka. Jag vill understryka att tillsyn och kontroll -- oaktat om vården ges i offentlig eller i alternativ regi -- åvilar det offentliga. Det är ett offentligt ansvar. Detta är en garanti för säkerhet och för kvalitet. I kontrollfunktionen ligger också en garanti för patienten. Varför sätter ni en svaghetsetikett på de svenska sjukvårdshuvudmännen? Våra landsting är inte några respiratorpatienter när det gäller konkurrens inom ramen för den svenska sjukvården. De svenska sjukvårdshuvudmännen har en utomordentligt stark ställning. Här påstås att de de starka sjukvårdshuvudmännen skulle raseras fullständigt om man öppnar för ytterligare alternativ i sjukvården. Det är en utopi. Det är inte sant. Varför för ni debatten på detta sätt? Vid hearingen sade Konkurrensverket -- det verk som är neutralt när det gäller att bedöma bl.a. en konkurrenssituation -- att man egentligen tvivlade på att de alternativa vårdgivarna kommer att kunna konkurrera på lika villkor, därför att sjukvårdshuvudmännen har en så stark ställning. Men om man lyssnar på Eva Zetterberg och Hans Karlsson verkar det som om hela det svenska sjukvårdssystemet kommer att raseras. Så kommer det givetvis inte att bli. Detta kommer att innebära att patienterna får en ökad valfrihet. Det kommer också att innebära att resurserna kan tas till vara på ett bättre sätt. Jag ser inte någon konflikt mellan den här propositionen och sjukvårdshuvudmännen. Jag litar faktiskt på våra landstingspolitiker, som är duktiga, förnuftiga och kan hantera också den här frågan inom ramen för en ökad valfrihet. Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om remissen. Vi sade i utskottet att vi skulle pröva möjligheten att sända förslaget om förändringar på remiss. Vi sade samtidigt att vi måste analysera detta och se om en remiss var möjlig eller om en sådan skulle leda till avsevärda men för behandlingen av ärendet. Vi gick då via vårt kansli till departementet och gick igenom förutsättningarna för en remiss enligt önskemålen. Vi var öppna för dessa önskemål när vi första gången behandlade frågan i utskottet. Men det visade sig, enligt de uppgifter som vi fick, att om riksdagen inte kunde fatta beslut under hösten skulle det komplicera väldigt mycket, framför allt när det gällde de ekonomiska transaktionerna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, utifrån de grundläggande principförändringar som skulle göras. Det var således fakta som låg bakom beslutet att inte gå med på en remissomgång. Jag tycker nog att oppositionen bör vara litet varsam med orden. Man säger att vi här brukar våld på den svenska rättsordningen. Det gör vi inte alls. Det finns nämligen ett undantag, som säger att det finns en möjlighet att fatta beslutet, om man bedömer att det leder till avsevärda men att skjuta upp det. Jag beklagar att vi inte kunde gå med på den här remissomgången. Men vi har samtidigt ett majoritetsansvar, som vi måste leva upp till även i en sådan här besvärlig situation. Hans Karlsson säger att detta kommer att innebära att antalet läkarbesök fördubblas, att kostnaderna ökar, att sjukhus läggs ned och att sjukskrivningarna förlängs. Det är ingen ände på det elände som skall komma om vi fattar detta beslut. Detta kan över huvud taget inte vara sant. Vad det handlar om är trots allt ganska marginella förändringar i den nuvarande ordningen. Det är också så att Hälso och sjukvårdsutredningen, HSU 2000, skall behandla stora och viktiga framtidsfrågor när det gäller den svenska hälso och sjukvården inför 2000-talet. En rad stora, principiella frågor skall tas upp i det sammanhanget. Besluten om husläkarpropositionen och om en friare etableringsrätt innebär ju inget som helst hinder för att vi skall kunna arbeta vidare i HSU 2000 med utgångspunkt i gemensamma ansträngningar och med respekt för varandras olika uppfattningar. Från första regeringsdeklarationen, via övriga regeringsdeklarationer, har majoriteten och regeringen deklarerat att det kommer en husläkarproposition och att det också kommer förslag om ökad etableringsrätt. Detta var den här kammaren medveten om när HSU 2000 tillsattes. Dessutom står det i direktiven i HSU 2000 att man skall arbeta utifrån tanken om en ökad valfrihet för patienterna och ökad möjlighet till etablering vid sidan av den offentliga vården. Detta ligger således helt i linje med direktiven när det gäller HSU 2000. Jag förstår därför inte varför Socialdemokraterna nu anser sig vara tvungna att lämna utredningen med anledning av de förslag som kommer och som har varit aviserade i två år. Låt mig så ta upp några punkter. När det gäller läkarvårdstaxan vet alla att den nuvarande ordningen är föråldrad. Nu kommer det ett reformerat förslag som innebär en betydligt bättre ordning. Vi får hoppas att vi nu kan hitta vettiga nivåer när det gäller ersättningen på grundval av taxan, så att vi kan få en fungerande verksamhet. När det gäller patientavgiften vill jag säga att olika patientavgifter inte är någonting nytt. Hans Karlsson skulle få ta sig för pannan om han åkte runt i de svenska landstingen i dag -- där har man olika patientavgifter. Det faktum att vi nu föreslår varierande patientavgifter är alltså ingen ny orsak att ta sig för pannan. Vissa landsting byggde tidigare, inom ramen för öppenvårdsspecialiteter, faktiskt upp så stora skillnader mellan patientavgifter i offentlig och privat vård att vi från majoritetens sida var tvungna att markera en gräns på 50 % för att man inte skulle missbruka den möjligheten. Det är alltså inte heller någonting nytt i det här sammanhanget. Så till förändringarna. Försäkringskassorna skall enligt utskottets förslag nu få det administrativa ansvaret i samtliga fall. Enligt propositionen fanns den möjligheten tidigare, så egentligen är förändringen bara den att vi nu gör detta till ett villkor -- det skall ske i samtliga fall. När det gäller uppgiftsskyldigheten, som också fanns i propositionen när det gällde den tekniska utrustningen, har vi i utskottet vidgat perspektivet. Vi har sagt att vi egentligen tycker att det är fel att begränsa Socialstyrelsens ansvar enbart till den tekniska utrustningen och markera det särskilt. Socialstyrelsen har ett betydligt vidare ansvar som man skall uppfylla även när det gäller den här vården. Därför har vi sagt att det faktiskt kan leda tanken fel om man i en särskild lag bara markerar en liten del av det särskilda ansvar som Socialstyrelsen har. Det är således egentligen en skärpning av Socialstyrelsens tillsynsansvar också på den här punkten. 70-årsgränsen har vi ju redan i dag, så det faktum att vi säger nej till att införa 70-årsgränsen innebär inget krav på en ny remiss. Det förfarandet finns ju redan. Vi har där sagt att det är ganska få som berörs av detta. Därför finns det ingen anledning att införa den gränsen i det här sammanhanget. Vi har också sagt att det här skall gälla husläkarna. Så gör vi två viktiga tillkännagivande. När det gäller frågan om vikarier har vi sagt att även offentliganställda läkare och sjukgymnaster bör kunna gå in i vikariat när det gäller alternativa vårdgivare. Det är bra att knyta den kontakten mellan offentlig och privat vård. Vi har också sagt att det här kan innebära att privata vårdgivare i vissa lägen kan gå tillbaka och tjänstgöra i offentlig vård för att skapa den positiva dialog som behövs mellan olika vårdgivare. Företagshälsovården har vi också pekat på -- där är vi eniga. Där ber vi att regeringen mycket noggrant och snabbt skall undersöka möjligheterna att ta till vara de resurser som finns inom företagshälsovården, så att vi inte försvårar den verksamheten i framtiden. Sedan är det också angeläget att markera att 50 miljoner kronor till äldrevården finns med i det här sammanhanget. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till förslaget från socialutskottets majoritet på samtliga punkter.
Herr talman! Göte Jonsson skildrar vältaligt vilket öde som skulle ha drabbat den svenska nationen om vi hade fått möjligheter att fullfölja remissförfarandet. Men sanningen är ju den, Göte Jonsson, att staten tar in samtliga skattepengar och sedan fördelar dem till kommuner och landsting. Det hade inte varit några som helst problem för staten att reglera detta med landstingen i efterhand. Det är också den uppgift som vi har fått. Sedan till några andra saker. Patienten i centrum har varit vägledande för majoritetens överväganden, sade Göte Jonsson. Då måste man fråga sig: Vilka patienter? Från en rad olika instanser har det hissats varningsflaggor. Fördubblingen av antalet läkarbesök eller fler sjukskrivningar och längre sjukskrivningsperioder var ingenting som vi socialdemokrater hade hittat på. Det var uppgifter som lämnades av Om vi ser oss runt i världen kan vi konstatera att där man har en sjukvård som är efterfrågestyrd blir det också fler läkarbesök per patient och år. Det leder ofta till betydligt högre kostnader. Jag frågade i mitt anförande varifrån pengarna skall tas till att betala det.
Herr talman! Först skulle jag vilja fråga Hans Karlsson: Vilka politiska begränsningar finns i dag i hälso och sjukvården? Är det inte så att patienterna i dag har rätt och möjlighet att uppsöka läkare? Varför skulle patienterna helt plötsligt ändra beteende så katastrofalt om de finge välja läkare? Både Hans Karlsson och jag betalar landstingsskatt. Hans Karlsson föredrar att gå till en offentlig vårdgivare och utnyttja sin landstingsskatt. Jag respekterar honom för det -- jag kritiserar honom inte. Men varför skall Hans Karlsson ifrågasätta min moraliska lojalitet mot samhället om jag, som också betalar landstingsskatt, i stället går till en privat vårdgivare? Det, Hans Karlsson, är ett fullständigt horribelt resonemang. Man nedvärderar både patienter och yrkeskår när man för resonemanget på det sättet. Vi hörde precis samma resonemang när det gällde husläkarförslaget. Då skulle det inte bli några läkare i glesbygden. Det skulle bli eländes elände. Låt mig bara lämna en redovisning från Kristianstads län. Jag hade helt nyligen kontakt med min gode vän Henrik Hammar, som är landstingsråd i Kristianstads län -- jag brukar höra mig för om hur det gått med husläkarsystemet och husläkarreformen. Han sade: Det här har varit väldigt bra för de små orterna på Österlen och i Göinge. Där vi tidigare hade problem att få läkare till vårdcentralen har vi nu löst problemet genom husläkarsystemet. I Lönsboda har vi under många år haft problem att få läkare till vårdcentralen. I samband med listningen har vi fått åtta läkare som är beredda att etablera sig i Lönsboda. -- Så var det med den sanningen, Hans Karlsson. Det skedde när vi skapade en ökad valfrihet för patienterna och en ökad valfrihet för läkarna. Man skall inte förutsätta att patienter och läkare inte finner varandra. Den offentliga svenska vården blir inte heller sämre om det finns några alternativ i det här sammanhanget. I de landsting som i dag tillämpar alternativen har det visat sig att det absolut inte har blivit på det sättet. Jag respekterar att vi har olika uppfattningar. Men låt oss ändå föra debatten inom ramen för de proportioner som är rimliga i det här sammanhanget.
Herr talman! Göte Jonsson vill få det att låta som om jag tar avstånd från alla former av privat sjukvård. Det handlar inte om det. Det handlar om huruvida det skall vara en totalt fri etablering, vilket föreslås i det här betänkandet. Detta får till resultat att landstingen inte längre har någon kostnadskontroll och inte längre kan planera. Man kan ju inte veta vilka nya etableringar som växer fram. Vi vet att det finns en rad privata rådgivare, läkare och sjukhus. De fungerar i de flesta fall alldeles utmärkt. Problemet när man släpper lös detta är att vem som helst kan starta vad som helst utan någon som helst etableringsstyrning. Då uppstår en situation då patienterna riskerar att komma i kläm och då vi riskerar att dra på oss betydligt högre kostnader för sjukvården än vi har i dag. Husläkeriet, Göte Jonsson, var kanske inte något bra exempel på en lyckad sjukvårdsreform. Det har ju verkligen visat sig att det är ett eländes elände. Det kommer rapporter från olika håll i landet. Efter några få månader har Husläkardelegationens ordförande sagt att det är dags att ändra lagen. Det finns kanske bättre exempel. Jag skall avsluta med att ta upp frågan om det byråkratiska krångel som majoriteten nu ställer till med genom det här förslaget. Kompromissandet med nydemokraterna har lett fram till att man nu tvingar landstingen att skicka pengarna via försäkringskassan innan de når vårdgivaren. Det är ganska fantastiskt med tanke på att det åtminstone om man får tro retoriken är byråkratins svurna fiender, moderater och nydemokrater, som står för detta nya inslag av byråkrati. Det kan vara bra att skapa ett och annat nytt arbete i dessa tider, men frågan är om dessa pengar inte kunde komma till bättre användning. Man skulle kunna behålla några undersköterskor eller sjuksköterskor i landet i stället för att använda pengarna till onödig byråkrati.
Herr talman! Jag noterar med intresse att Hans Karlsson inte är motståndare till fri etablering. Det är bara den här formen av fri etablering han är motståndare till. Det skulle vara intressant att veta vilken form av fri etablering som Hans Karlsson förordar. Det har vi inte hört ett dugg om. Ni hade ju möjlighet att skriva motioner. Ni säger nej och radar upp en massa problem. Tänk om ni i stället hade redovisat ett alternativ! Då hade vi kunnat diskutera, men ni säger nej. Hans Karlsson säger att vem som helst kan starta vad som helst och att det kan bli hur som helst. Det kan det inte alls bli. Därför att för det första finns det i lagen mycket klart framställda kvalitets och kvalifikationskrav. För det andra står där också klart angivet på vilka grunder ersättningen skall ske. För det tredje kan man inte starta praktik som läkare eller sjukgymnast utan att ha förtroende hos patienterna. Det är det viktigaste. Det förtroendet får man inte om man ger dålig vård. I dag ger faktiskt de offentliga sjukvårdshuvudmännen bra vård, och det är med dem som man i så fall skall konkurrera. Det är sannerligen inte så enkelt att vem som helst kan starta vad som helst på det här området. Det är också litet grand av retorik. Hans Karlsson talar om byråkrati. Jag vill understryka att det redan i propositionen står angivet att möjligheten att använda sig av försäkringskassan skall finnas. Nu gör vi i stället detta till en huvudregel. Orsaken är det faktum att sjukvårdshuvudmännen faktiskt har en dubbel lojalitet. Jag tror inte att förnuftiga landstingspolitiker ser det som en belastning att man överlämnar den administrationen till försäkringskassan. I många andra sammanhang har ju försäkringskassan en neutral administrationsskyldighet när det gäller socialförsäkringssystem och liknande. Detta innebär inte att det blir dyrare för landstingen. Det innebär snarare att det blir en effektivisering, eftersom det blir samma system över hela landet. Landstingen behöver inte själva syssla med dessa administrativa frågor. Det är inte utifrån en byråkratisk ambition hos moderater och nydemokrater som detta förslag har kommit till stånd. Det är en enig majoritetsskrivning från socialutskottet. Vi tror faktiskt att det blir en bättre ordning och att vi på det här sättet kan förbättra förslaget i propositionen. Jag är övertygad om att sjukvårdsministern inte heller ser några större problem med den ändringen.
Herr talman! Jag vill först instämma med Göte Jonsson i att det är av största vikt att företagshälsovården, som behandlas i det här betänkandet, kan fortsätta att fungera och inte får minskade möjligheter. Med en fungerande företagshälsovård finns stora möjligheter att undvika högre vårdkostnader på ett senare stadium. Göte Jonsson frågar både Hans Karlsson och mig om vi accepterar privatläkare och företeelsen över huvud taget. Jag trodde att det var fullständigt klart att Vänsterpartiet accepterar att det finns privatläkare. Vi anser att de på många håll gör ett mycket bra arbete. Det är inte fråga om att det skall vara något yrkesförbud för privatläkare. På samma sätt har jag och Vänsterpartiet mycket stort förtroende för landstingen. Jag tvivlar inte på att de i och med den här reformen skall kunna fortsätta att tillhandahålla en bra hälso och sjukvård. Vad det handlar om är att landstingen inte kommer att råda över hur mycket landstingspengar som skall gå över till privatläkarna. Det finns ett övergripande ansvar ute i landstingen för att prioritera mellan olika verksamheter. Hur skall man kunna göra det när det är klart att en stor del av arvodet skall gå till privatläkare utan att man har haft möjlighet att resonera om vad som är rimligt. Jag vill också ta upp frågan om ökade kostnader. Det talade jag om i mitt anförande. Jag tycker att Göte Jonsson helt bortser ifrån den frågan. Vi ser redan nu hur husläkeriet drar stora reklamkostnader, när varje husläkare som vill komma ut på marknaden skall etablera sig med hjälp av reklambroschyrer. Ströyer trodde att även Hennes & Mauritz reklam för underkläder var reklam för husläkarna. Jag tänker inte lägga på den kostnaden. Jag tror att det blir mycket dyrt med reklamen för privatläkarna, även utan kostnaderna för Hennes & Mauritz reklamkampanj. Det går inte att bortse från att dessa pengar skulle kunna användas till direkt sjukvård, vilket jag föredrar. Jag vill också påminna Göte Jonsson om att både Läkarförbundet och Konkurrensverket, när vi hade vår hearing, tyckte att detta gav landstingen en högre monopolställning. Det blev inte konkurrens på lika villkor. Det var en rad företeelser som man var missnöjd med. Därför tyckte man inte att den här förändringen skulle genomföras just nu. Till sist vill jag ta upp frågan om försäkringskassans roll i sammanhanget. Jag säger inte att det är fel att göra på det här viset. Jag reagerar framför allt emot att man inte låter dem som direkt är involverade och kan frågan vara med och lämna sina synpunkter.
Fru talman! Det var bra att Eva Zetterberg tog upp företagshälsovården. Det är en intressant del i det här sammanhanget. Vi är många som har varit bekymrade över utvecklingen inom företagshälsovården. Sjukvårdsministern kom i samband med husläkarpropositionen med en klar öppning i fråga om företagshälsovården som innebar att man faktiskt kan dela upp verksamheten mellan att vara husläkare och att bedriva företagshälsovård. I det här sammanhanget vill jag också understryka att företagshälsovården som regel sköts inom ramen för en alternativ verksamhet. Det är också intressant att notera att Eva Zetterberg tycker att detta fungerar bra. Vi hoppas nu att man också skall pröva möjligheten att få in företagshälsovårdsspecialiteten som en av de specialiteter som kan rymmas inom lagen för denna etableringsrätt. Om departementet finner att detta är möjligt, rimligt och riktigt kommer det också att öka möjligheterna och förutsättningar just för företagshälsovården. Eva Zetterberg talade om reklamkostnader för husläkarsystemet. Det är naturligt att man informerar när man introducerar ett nytt system. Det spelar ingen roll om det rör alternativa eller offentliga vårdgivare. Det är en ganska stor skillnad mellan att informera om detta och att sälja underkläder inom ramen för den busskur-reklam som Hennes & Mauritz bedriver. Jag har ingenting emot den reklamen, men jag tycker inte man kan dra paralleller i det här sammanhanget. Vad den s.k. husläkarreklamen innehåller är en saklig information vad husläkarsystemet innebär. Det är vad som pågår i landet för närvarande. Beträffande kostnaderna delar vi inte den uppfattningen att det blir ökade kostnader. Tanken med detta förslag är faktiskt det motsatta. Genom att få en ökning av den öppna vården inom olika specialiteter kan vi faktiskt få en effektiv och bra sjukvård till lägre kostnader. Detta är inte huvudmotivet. Det är inte en penningfråga. Huvudmotivet är faktiskt att vi skall ge patienten möjlighet att få en läkare eller sjukgymnast på nära håll i den öppna vården. Sedan vill jag än en gång understryka att jag delar Eva Zetterbergs uppfattning när det gäller synen på sjukvårdshuvudmännen. Jag är också övertygad om att de kan lösa dessa frågor. Jag ser inte något konfliktförhållande mellan lagen och de ansvariga i landstingen. Åtminstone är det inte så i vårt parti. Man har möjlighet att tackla frågorna på ett förnuftigt och riktigt sätt för patienternas bästa.
Herr talman! Vi tycks dela en hel del åsikter, t.ex. den positiva värderingen av företagshälsovården. Det är ju bra att den får fortsätta att fungera. I fråga om kostnaderna menar jag däremot att de kostnader husläkarsystemet och en utökad privat verksamhet medför inte är obetydliga. Jag vidhåller att det hade varit bättre för patienterna att få de pengarna direkt till sjukvården. Jag skulle vilja till Göte Jonsson ställa en ytterligare fråga, som jag inte fick besvarad tidigare. Det gäller högkostnadsskyddet. Om man nu värnar så mycket om patienten, varför vill man inte från majoritetens sida också ta med frågan om ett totalt högkostnadsskydd? Vi vet att den som har någon form av funktionshinder och måste gå på täta behandlingar i olika former i dag har väldigt höga kostnader, som inte ryms inom det normala högkostnadskortet.
Herr talman! När det gäller kostnaderna för husläkare och för privatetablerade specialister är det faktiskt så, Eva Zetterberg, att det är svårt att göra kostnadsjämförelser mellan offentlig och privat vård. Inom den offentliga vården och inom landstingen har man väldigt olika kalkylsystem, budgetsystem och uppföljningssystem. Det har vi märkt bl.a. i HSU 2000. Det är svårt att få fram exakta uppgifter om vad vårdinsatser i offentlig vård faktiskt kostar. Det är enklare när det gäller privat vård att göra kostnadsuppföljningar. Men utifrån de bedömningar som gjorts finns inget som säger att den privata vården skulle vara dyrare, utan det är faktiskt i stället tvärtom. Jag menar alltså att Eva Zetterberg har fel även på den punkten. Högkostnadsskyddet är en fråga i sig. I den här propositionen sägs att regeringen ytterligare skall titta på högkostnadsskyddet när det gäller de olika patientavgifterna inom ramen för privata vårdgivare. Då får man givetvis också ta hänsyn till de sociala konsekvenser som är en orsak till att vi har ett högkostnadsskydd över huvud taget. Jag litar helt på regeringen på den punkten.

Herr talman! Hans Karlsson har på ett bra sätt redogjort för socialdemokraternas syn på den här frågan. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3 Jag har närmast begärt ordet för att ta upp demokrati och formfrågorna inom hälso och sjukvården. Demokrati och arbetsformer hade man anledning att fundera över vid den förra omröstningen. Det var en mörk och dyster stund för svensk demokrati och svensk riksdag att uppleva det som hände för en kort stund sedan. Landets statsminister kan lyfta telefonluren och ringa till Ny demokratis ordförande och ge denne mandat att ifrån denna talarstol övertolka den slutliga tolkningen gentemot Sveriges socialminister, tillika vice statsminister. Formfrågorna bör därför vara angelägna för Folkpartiet att diskutera. Här har man hela tiden från Folkpartiet hävdat att man inte förhandlar med Ny demokrati. Jag kan som ordförande i riksdagens socialutskott konstatera att man har gjort det i husläkarfrågan, i frågan om barnomsorgen och i fråga om den aktuella proposition som vi nu skall hantera. Vi sade när regeringen kom med förslaget om husläkare att vi gärna hade sett att regeringen följt svensk utredningstradition. Det hela borde ha fått behandlas av Hälso och sjukvårdsutredningen. Nu när frågan om fri etablering av specialistläkare kommit upp har vi under hand sagt till departementet att vi tycker att det är en märklig hantering som förekommit. Här sätter regeringen till en Hälso och sjukvårdsutredning, och tanken är att partierna skall diskutera, ge och ta. Om jag har uppfattat Bo Könbergs och regeringens intentioner rätt så vill man inte ha stora kast i det svenska sjukvårdssystemet, och man ser gärna att Hälso och sjukvårdsutredningen skulle kunna nå någon form av konsensus om viktiga principer i svensk sjukvård. För egen del kan jag instämma i denna ambition. Vi var från socialdemokraternas sida självfallet beredda att ställa upp på detta. Nu kan vi som sitter i utredningen konstatera att vi börjar känna oss litet som rundningsmärken. Man driver igenom husläkarförslaget och föreslår fri etablering av specialistläkare. Därför har vi sagt att om det är så här man vill hantera den demokratiska processen i sjukvårdsfrågorna, känner vi oss överkörda i Hälso och sjukvårdsutredningen. Om inte riksdagen beslutar att låta frågan om fri etablering av specialistläkare gå till Hälso och sjukvårdsutredningen, vill vi inte längre vara med och ber om förståelse för detta. Det är ingen surhet eller illvilja, det vill jag klart deklarera. Men vi känner att blir man utsedd av regeringen för att sitta i Hälso och sjukvårdsutredningen, som skall lägga fram hur sjukvården skall finansieras och organiseras fram till år 2000, då tycker jag att man skall respektera den ordningen och låta oss pröva ett antal frågor. Jag har fått några reaktioner från fältet, Bo Könberg, om den här hanteringsordningen. Samverkansnämnden i norra sjukvårdsregionen säger att om man slår in på den här vägen, kommer det att leda bort ifrån en vård på lika villkor. Man säger vidare: I propositionen är visserligen regeringen medveten om att den fria etableringen innebär att landstingen inte längre har kostnadskontroll, men detta problem viftar den bort. Vidare säger man: ''Vi anser att frågan om fri privatetablering är så central för framtidens hälso och sjukvårdssystem att den måste bli föremål för en långt mångsidigare granskning än vad som redovisas i regeringens proposition. Förslaget i dess nuvarande utformning bör inte bli föremål för beslut. Därför riktar vi en allvarlig maning till riksdagens ledamöter att avslå förslaget om fri etableringsrätt för specialistläkare och sjukgymnaster. Bakom uttalandet står samverkansnämndens ledamöter som representerar socialdemokraterna, centerpartiet och Folkpartiet-liberalerna. Nämndens moderata ledamöter anser inte att något uttalande skall göras. V och Kds är inte representerade i nämnden.'' En annan reaktion från landet kom ifrån ''Nämnden anser det djupt olyckligt att nu genomföra den reform som föreslås och ansluter sig till uppfattningen att frågan bör hänskjutas till utredningen HSU 2000''. Brevet är undertecknat av Hans Wendell , ordförande, och Gerd Dahl , vice ordförande. Så är reaktionerna. I ett av de senaste numren av Läkartidningen konstaterades att den fria listningen av husläkare hade lett till anarki. För egen del ville tidningen meddela läsekretsen att man inte ville känna något ansvar för reformen. Vi kan ha delade meningar i sak, och det respekterar jag, Bo Könberg. Vid detta anförande vill jag ha fram att man bör hålla fast vid svensk demokratisk tradition. Man skall låta frågor utredas, gå på remiss, konsekvensbedömas etc. HSU 2000 avgöra den här frågan? Herr talman! Vi känner inom socialdemokratin att en stor oro över vart svensk sjukvård är på väg håller på att spridas. Det är bra att man genomför många förändringar, men det sker i litet för rask takt. Vi kan konstatera att skolhälsovården är på väg att rivas sönder och att mödra och barnhälsovården inte längre har fått något nationellt stöd. Barnläkarna undrar om husläkarna skall komma att ta över och vad som i så fall kommer att hända med kompetensen inom barnhälsovården. Ett antal distriktsläkare frågar varför vi skall sätta yxan i det som är friskt, nämligen den svenska primärvården. Man frågar sig vad som kommer att hända med den. Vad kommer att hända med vaccinationsprogrammen när man inte vet vart skolhälsovården tar vägen och hur det blir med en sammanhållen mödra och barnhälsovård? Vem har kontroll över att vaccinationsprogrammen fungerar? Företagshälsovården är på väg att falla isär. För ett par år sedan hade vi 900 enheter. Vid årsskiftet kommer det att vara 600. Vi socialdemokrater anser att det är mycket olyckligt att man rustar ner företagshälsovården. Vi vill i stället resa upp den på fötter igen. Vi anser att den behövs men att den skall betalas av arbetsmarknadens parter. I rask takt införs ett köpa-sälj-system. Konsulter åker runt och talar om att man skall ha beställare och utförare, att man skall köpa och sälja och att man skall se sjukvården som affärsområde ett och äldreomsorgen som affärsområde två. Allt detta leder till en situation med oro både bland personalen och allmänheten. Vi socialdemokrater ser gärna att man utvärderar allt det som nu är på gång, lugnar ner sig litet grand och skapar trygghet för personalen, patienterna och medborgarna i övrigt. Jag tror, Bo Könberg, att ingen har riktig kontroll över allt det här som skall dras i gång med en rasande fart, i kombination med de besparingsprogram som landstingen presenterade för en kort tid sidan för perioden 1992--1995. Jag är rädd för att det kan hända olyckor. Jag vill inte svensk sjukvård eller de svenska medborgarna så illa att detta skall ske. Därför tror jag att det är mycket angeläget att man stoppar tendenserna att göra svensk sjukvård till en experimentlåda. I stället skall man skapa lugn, stabilitet och trygghet. I januari skall vi presentera våra riktlinjer och hur vi vill se på hälso och sjukvården. Jag hoppas att det fortsättningsvis, trots att vi tvingas lämna hälsooch sjukvårdsutredningen, skall finnas en demokratisk tradition där man talar med varandra, utreder tillsammans och inte i onödan går vid sidan av den demokratiska processen på så viktiga och centrala områden som t.ex. hälso och sjukvården.

Herr talman! Det ärende som riksdagen nu skall behandla gäller att vi skall få ett nytt taxesystem, i stället för det föråldrade taxesystem som vi har i dag, och att vi skall införa en möjlighet till friare etablering för läkare och sjukgymnaster. Över hela världen diskuteras och reformeras sjukvården. I olika länder lägger man fram förslag och fattar beslut om långtgående förändringar. Ett exempel är Förenta staterna med den s.k. Clintonplanen. Ytterligare exempel är de förändringar som har ägt rum i det tyska sjukvårdssystemet inför 1993, de förändringar som har ägt rum i Storbritanniens system och de förändringar som vi diskuterar i Sverige. Herr talman! Dessa reformer tar naturligtvis sin utgångspunkt i de olika ländernas situation, historia, tradition och problem. I några av de länder som jag nämnde sker reformerna utifrån system som har varit uppbyggda på en frivillig sjukvårdsförsäkring med alla de brister ett sådant system har. Så var t.ex. fallet i Förenta staterna. I Tyskland skedde det med utgångspunkt från ett obligatoriskt sjukvårdsförsäkringssystem där man har haft helt fri tillgång till läkarutbildning. Man har egentligen inte haft några offentliga specialister på öppenvård, utan de har huvudsakligen varit privata. Man har inte heller haft någon större erfarenhet av patientavgifter. Som en sammanfattning av de reformer som genomförs på olika håll i världen kan man säga att i system som har baserat sig på långtgående försäkringslösningar införs nu budgetinslag, medan det i system som har byggt på långtgående budgetstyrning med mycket av verksamheten bedriven i egen regi -- såsom i Storbritannien och de nordiska länderna -- införs inslag av ökad valfrihet, etableringsfrihet och mera konkurrens. Reformerna i vårt land tar sin utgångspunkt i vår verklighet. Vi har en bra sjukvård i Sverige, men den har naturligtvis brister. Bristerna är specifika för vår typ av system. Det är klart att de förslag till reformer som vi från regeringens sida förelägger riksdagen försöker rätta till det som brister i stället för att förändra det som är bra. Det är i själva verket fråga om en klassisk reformistisk strategi. Några av de reformer som har genomförts under senare år och som har drivits fram i form av förslag från borgerligt håll, inte minst från mitt eget parti, har handlat om att öka valfriheten i ett system som tidigare hade mycket litet av valfrihet. Jag tänker på de förändringar som har ägt rum inom den offentligt bedrivna vården och som togs som utgångspunkt i slutet av 80-talet. Jag tänker på den överenskommelse som regeringen slöt med Landstingsförbundet för Sveriges olika landsting som ledde till att operationsköerna har minskat kraftigt under de gångna två åren. Jag tänker naturligtvis också på husläkarreformen som syftar till att täppa till den brist som har funnits i det svenska systemet, eftersom primärvården har varit svagt utvecklad. Det har framför allt också brustit i kontakten mellan läkare och patienter. Förslaget till husläkare och de förslag som vi har uppe till behandling i dag har inslag av ökad möjlighet till konkurrens och ökade möjligheter för läkare att etablera sig. I våras diskuterade vi husläkarförslaget i den här kammaren. Det är självklart att ett förslag av den här typen har fördelar men att det också kan finnas nackdelar. Det gäller att väga olika intressen mot varandra. Från regeringens sida har vi, vilket socialutskottets majoritet har följt upp, gjort en avvägning mellan å ena sidan kraven på ett slags totalkostnadskontroll och landstingsveto mot varje form av ny etablering och å andra sidan önskemålet om att det skall bli mera valfrihet och stimulans genom ökad konkurrens. När man har diskuterat förslaget och gjort internationella jämförelser har man ofta glömt de stora skillnaderna som finns mellan olika länder. Ett exempel är förhållandena i Det är inte så som Hans Karlsson försökte få kammaren att tro -- och som Göte Jonsson redan har bemött -- att det införs en allmän etableringsfrihet där man får göra vad som helst, när som helst och hur som helst. Som varje läsare av propositionen vet -- jag trodde att Hans Karlsson tillhörde dem -- ställs det en rad villkor. Det måste vara fråga om specialister, de måste arbeta på heltid, de skall förvarna landstingen sex månader i förväg etc. Var och en som vill veta hur det egentligen är kan läsa propositionen eller utskottsutlåtandet på den punkten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är kraftigt emot detta. Det är ingen hejd på de olyckor som kommer att drabba landet om man delvis återinför det system som fanns i riket före 1985. Eva Zetterberg och Hans Karlsson m.fl. säger förvisso att deras partier accepterar privatläkare och tycker bra om privatläkare. Det låter riktigt trevligt. Men vad som framgår varje gång är att man kräver som en absolut förutsättning att landstingen skall ha vetorätt. Det har förts en diskussion om huruvida man skulle ha remitterat förslaget till ett antal instanser över jul och nyår eller inte. Man hävdar från socialdemokratiskt håll att man inte har fått något argument för varför detta inte är möjligt. Får jag bara be dem som framförde den uppfattningen, exempelvis Hans Karlsson, att läsa s. 6 och 7 i utskottsbetänkandet. Där redovisas klart att uppgörelsen om förhållandena mellan staten och landstingen, som har redovisats för denna kammare, innebär att skatteutjämningsavgiften på 40 öre tas bort fr.o.m. nästa år. Däremot får landstingen skyldighet att betala kostnaderna för privatläkarna. Jag har då och då varit litet förbryllad över den väldiga intensiteten i kritiken, inte minst från socialdemokratiskt håll. Efter att ha läst reservation nr 1, som är Socialdemokraternas huvudreservation, förstår jag det litet bättre. Det visar sig nämligen att Socialdemokraterna totalt har missuppfattat vad som framkom vid den hearing som utskottet lade fram. Hans Karlsson och de andra som har skrivit under reservationen tror att någon i Sverige tror att man skulle få en fördubbling av landets 24 miljoner läkarbesök per år om några fler privata specialister fick etablera sig. Herr talman! Av de ca 24 miljoner besök som görs hos läkare per år i Sverige sker ca 4,5 miljoner besök hos privata vårdgivare. Hur skulle det kunna bli en ökning från 24 till 48 miljoner besök? Om det bara sker en fördubbling av besöken hos de privata läkarna skulle det totala antalet besök per år bli ca 28,5 miljoner. Jag skall med intresse lyssna när Hans Karlsson eller någon annan företrädare för oppositionen klargör detta. Men det är förstås inte så konstigt att man kommer fram till den ståndpunkten om man har en fullständigt förvriden verklighetsbild när det gäller vad resultatet blir av den reform som nu föreslås. I dagsläget har vi i själva verket ca 2 400 läkare som får dessa 4,6 Frågan om hur vi utreder saker och ting i Sverige har också tagits upp i diskussionen. När det gäller sjukvårdsområdet talade den nya regering som tillträdde hösten 1991 i sin regeringsförklaring om att den avsåg att vidta åtgärder för att man skulle införa ett husläkarsystem i Sverige och för att det skulle bli mera av fri etablering i Sverige. Dessutom avsåg regeringen att tillsätta en utredning som skulle blicka framåt mot år 2000. Vi hoppades att alla partier skulle vara med i detta arbete. Det är inte det minsta konstigt att regeringen lägger fram förslag i enlighet med sin egen regeringsförklaring. Det förvånar mig att Hans Karlsson, Bo Holmberg och möjligen även Eva Zetterberg hade synpunkter på och invändningar mot detta. Att ni har synpunkter på innehållet må väl vara hänt. Men som jag antydde får det gärna bygga på mera fast saklig grund än resonemanget om de 24 miljonerna läkarbesök, där Hans Karlsson tror att det skall åstadkommas en fördubbling med hjälp av ytterligare några hundra läkare till en kostnad av 12 miljarder. Man kan komma med mer eller mindre sakliga invändningar. Att man däremot tycker att det är en stor fråga att diskutera om regeringen får lägga fram förslag i enlighet med sin regeringsförklaring -- en regeringsförklaring som lades fram långt innan utredningen tillsattes -- förvånar mig. Jag anser att HSU 2000 har en mycket stor och viktig uppgift. Jag anser att den bör verka i enlighet med svensk tradition, dvs. att de partier som har möjlighet deltar i arbetet och bidrar med sina kunskaper, värderingar och argument. Jag har tidigare djupt beklagat, och jag upprepar det nu, om det skulle bli så att man från socialdemokratiskt håll, och för den delen även från Vänsterpartiets håll, skulle välja att ställa sig utanför detta viktiga arbete. Det handlar om två tunga frågor. Vilka resursbehov förutser vi inom svensk sjukvård i framtiden? Vilket sätt skall vi finansiera det här på? Herr talman! Kvällen är sen och jag skall inte utveckla några fler argument i detta inlägg. Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att vi i vårt land har en god sjukvård. Regeringen lägger fram förslag som syftar till att rätta till de brister som ändå finns inom sjukvården. Om kammaren i kväll bifaller det förslag som nu läggs fram ifrån socialutskottets majoritet, kommer vi att ta ytterligare ett steg för att reparera en av bristerna i svensk sjukvård.
Herr talman! Det har tidigare här i kväll rests frågetecken om vad som är vårt alternativ. Vilket alternativ vi vill ha tror jag alla vet som har läst vår motion. Där framgår att vi tycker att frågan skall utredas av HSU. Bo Könberg talade om i vilken riktning olika länder i olika delar av världen går när det gäller sjukvården. Vi kan konstatera att många länder går i riktning mot den modell som vi har i Sverige och som vi har tillämpat under lång tid. Den modellen har vi utvecklat steg för steg. Nu börjar vi helt plötsligt -- med varningsropen från länder runt om i världen ringande i öronen -- gå i en helt annan riktning. Så till antalet läkarbesök. Vid utfrågningen den 23 november redovisade Socialstyrelsen att vi i dag gör 2,8 läkarbesök per person och år. Med en fri etablering och den efterfrågestyrning som skulle bli följden, skulle det bli fråga om 5 läkarbesök per person och år. Det kan låta häftigt. Vi kan samtidigt konstatera att man i Tyskland gör 11 besök per medborgare och år. Trots det mår inte tyskarna bättre. De mår kanske något sämre om man får tro statistiken. Så var det med de påståenden som statsrådet ansåg vara orealistiska. Frågan kvarstår, Bo Könberg: Varifrån skall man ta pengarna för att finansiera de ökade kostnaderna? Det blir fråga om kostnader för en ökad sjukvårdskonsumtion, vilket många ser framför sig. Med en helt ny modell kommer vi också att få fler sjukskrivningar i längre perioder. Det kommer inte att vara särskilt intressant med rehabilitering. Det gäller ju att få ihop så många patienter som möjligt.
Herr talman! Inledningsvis gjorde jag ett försök att beskriva -- översiktligt, med tanke på den sena timman -- utvecklingen i olika länder. Utifrån sitt eget system försöker man ta till sig det som är bra i andra system. Hans Karlsson har gjort en liknande utblick över världen men kommit till slutsatsen att alla länder rör sig i riktning mot hans uppfattning om hur sjukvården skall se ut och att vi i Sverige skulle röra oss i fel riktning. Jag föreslår Hans Karlsson att fundera litet mera över problemen med försäkringsstyrda sjukvårdssystem å ena sidan och budgetstyrda å andra sidan. Hans Karlsson upprepar frågan om varifrån pengarna skall tas. Det är förstås en ganska befogad fråga om man har Hans Karlssons verklighetsbild. Han tror att om man skulle införa ett system som delvis liknar det system som vi hade i Sverige före 1985 men som inte är lika långtgående, skulle besöken hos privatläkarna som i dag är 4,5 miljoner per år fördubblas och leda till totalt 28,5 miljoner besök. När jag påpekade den här skriande missuppfattningen i socialdemokraternas huvudreservation, trodde jag möjligen att Hans Karlsson skulle ta tillbaka påståendet, om än inte med någon entusiasm. Nu har han i stället upprepat påståendet till riksdagens protokoll. Jag tror inte att han kommer att vara så glad över att han har gjort det. Man kan säkert räkna med en viss ökning av antalet läkarbesök. Det görs få läkarbesök i Sverige. Det är i huvudsak en fördel. Jag tror inte heller att vi skall ha så många fler läkarbesök. Det handlar mycket om livsstil, förebyggande åtgärder m.m. Att man på den här punkten skulle kunna få en så dramatisk förändring att det skulle leda till ett stort kostnadsproblem motsägs om man bara tittar på vilka proportioner det rör sig om när det gäller kostnaderna. Det som avses i propositionen om ny läkarvårdstaxa gäller ca 1,4 miljarder av de ca 120 miljarder som svensk sjukvård kostar. Den uppgiften kastar en viss skugga över socialdemokraternas brist på proportioner i diskussionen om sjukvården.
Herr talman! Det gläder mig att Bo Könberg medger att det kommer att bli en ökad sjukvårdskonsumtion. Det gläder mig så till vida att insikten i den frågan har spridit sig till Svensk sjukvård har av tradition satt patienten i centrum. Nu sker ett systemskifte. Det är läkaren som kommer att hamna i centrum. Då infinner sig frågan vad som kommer att hända med den övriga sjukvårdspersonalen. Hur blir det med den personal som arbetar med omvårdnad? Hur skall man se till att det också kommer att finnas pengar över till de viktiga delarna i svensk hälso och sjukvård? Jag vill även ta upp en annan fråga som jag inte hann med i mitt anförande, men som jag ändå inte kan låta bli att peka på. Det gäller det fantastiska ''krumsprånget'' i utskottsbehandlingen. Man kommer med sådana förslag till ändringar i lagstiftningen att man tar ifrån finansiären, landstinget, rätten att kontrollera vilken utrustning de privatpraktiserande läkarna har. Det måste kännas genant för både sjukvårdsministern, majoriteten och inte minst den svenska läkarkåren att man inte tilltror en öppen redovisning. Frågan måste ställas vad det är som måste döljas och vad för skum hantering som inte tål dagens ljus.
Herr talman! Nej, Hans Karlsson, jag har inte konstaterat att det behövs mer sjukvårdskonsumtion. Jag har konstaterat att om det öppnas en möjlighet för fler människor att etablera sig är det inte säkert att de får patienter. Frågan är vad som händer med den totala sjukvårdskonsumtionen i landstinget. Det finns all anledning för landstingen att om det blir en ökning av antalet privata specialister ta med det i planeringen. Det är i själva verket en av utgångspunkterna i hälso och sjukvårdslagen att landstingen inte har krav på sig att bedriva all sjukvård i egen regi. Men de har krav på sig att se till att det finns en hygglig tillgång på sjukvård i länet. Då måste landstingen förstås väga in om det finns privat sjukvård eller inte. Svårare än så är det inte. Jag kan ge Hans Karlsson följande tips. När den nya läkarvårdstaxan införs för privata specialister, förutom allmänmedicinare, kan de olika landstingen jämföra med vad den egna verksamheten kostar. På den vägen går det säkert att få idéer om hur kostnader kan sparas in. Det är typiskt för Hans Karlsson som företrädare för Socialdemokraterna att utgå från att om det finns möjlighet för läkare att etablera sig att det handlar om att läkarna sätts i centrum i stället för patienterna. Patienternas valfrihet påverkas i stor utsträckning av om det är möjligt för olika läkare att etablera sig. Om det med hjälp av ett landstingsveto går att stoppa varje etablering är det självklart för oss andra, om inte för Hans Karlsson, att valfriheten för den enskilde i det fallet blir mindre. Herr talman! Jag har ingen större förhoppning om att i kväll kunna omvända Hans Karlsson till ett synsätt som innebär att han tror att producenter egentligen är till för konsumenterna och inte för sig själva.

Herr talman! Först vill jag poängtera att jag inte kommer att hålla mig inom de 10 minuter som anslagits för mig. Den egendomliga debattordningen i kammaren gör att jag inte har kunnat ge några repliker. Därför tänker jag ta dem nu innan jag börjar mitt anförande. Jag skulle först vilja kommentera Bo Holmbergs påstående om formfrågan. Ian Wachtmeister har haft ett telefonsamtal med landets statsminister och har kört över socialministern. Det är klart att det är uppseendeväckande. Jag har studerat ganska mycket statskunskap. Jag tror att det är något som man i framtiden får se över. Det är något extraordinärt som har hänt i dag. Jag vill bara ytterligare kommentera att det förelåg en uppgörelse med handslag. Jag var själv med om det. Det var ett brott mot den uppgörelsen som socialministern ville hävda. Det var bra att han blev överkörd. Vidare har vi den andra frågan. Det är mycket märkligt med denna ideologiska inställning att inte tycka om privatläkare. Jag kommer in på den frågan senare. Det är märkligt hur den svenska socialdemokratin -- och även svenska vänsterpartister, f.d. kommunister -- tycker illa om privatpraktiker. Jag behöver bara gå till Finland och en stad som heter Kemi. Den ligger ungefär 3 mil söder om Haparanda. Där finns det en kommunalnämndsordförande som är kommunist, eller folkdemokrat som det heter. Denna man är även läkare. Det är en mycket klok man. Han har sett till att ett stort antal specialister från Uleåborgs universitet har kommit till Kemi. Det är ett fantastiskt förhållande. Patienterna åker långväga till Kemi. Dessa specialister behövs i glesbygden. Socialdemokraterna beklagar frågan om etableringsfrihet. De anser att privatläkarna får dragningsrätt på landstingens inkomster. Det är bra! Det är mycket bra att de kan dra av på landstingens inkomster och att det blir mindre över till specialisterna som häckar på de stora sjukhusen. Det innebär att de flyttar ut i landet och gör nytta bland folk. Jag hoppas att många läkare sviker sjukhusen och i stället etablerar sig som privatläkare. Det är utomordentligt bra. Vidare har jag en kommentar till husläkarpropositionen. Jag tror inte att ''husläkeriet'' kommer att kosta mer än det nuvarande ''distriksläkeriet''. Jag tycker att man skall se till att husläkarna kan få behandla mer än 2 000 patienter. Det tycks vara det vanliga. De klarar utan vidare 3 000 patienter per år. Vidare har vi frågan om antalet läkarbesök per patient. Hans Karlsson sade att det är förskräckligt att genomsnittet 2,5 besök kan öka till 5. Det är bra om det ökar! Jag tycker att det är jättefint. Enligt Socialdemokraterna är allt som sker i Sverige bäst. De har rätt i allt. Det skall inte finnas några betyg. Det enda socialdemokratiska parti i världen som inte tycker om betyg är det svenska. Likadant är det med många andra saker. besök är bra. Alla andra har naturligtvis fel. I Tyskland, där det på senare tid har varit upprepade socialdemokratiska regimer, är genomsnittet 10--11 besök per år. Jag vill inte påstå att det är idealet. Men inte är 2,5 bra. Man skall väl ändå ligga någonstans i mitten. Titta på Tornedalen. Det är ett område som är 500 km långt och 200 km brett. Där finns det inte en enda öron eller ögonläkare. Är det ett bra förhållande? Är det bra sjukvård? Om patienter skall skickas till Boden tar det en månad innan de får hjälp med sina öron. Patienterna får vackert gå och vänta. Det är tur att det finns privatläkare i Luleå. Det går att komma direkt till läkarna där. Fantastiskt! Folk tycker om det. Läkarna finns där för att folk gillar dem. Det är inte så svårt. Vad som skall göras är att minska antalet studerande på läkarutbildningen. Jag vill ställa en fråga till både sjukvårdsministern och Bo Holmberg. Vill ni minska antalet studerande på läkar och tandläkarutbildningarna? Det finns redan 700 arbetslösa läkare. Det ligger något i det faktum att om vi fortsätter att producera läkare på detta sätt kommer det att bli för många specialister. Visserligen tar det lång tid. Men det blir nog så att det blir för många läkare utan arbete i framtiden. Detta att allmänpraktikerna uppvärderas är intressant. Jag tror att det bottnar i barfotaläkarna som sprang omkring i Kina på Maos tid. Det var fint att vara allmänpraktiker. Men på något sätt var det hela komplext. Men var tvungen att döpa om dem till allmänläkarspecialister. De är specialister på något som är allmänt. Det är ett märkligt sätt att skapa en specialitet. Den specialiteten finns bara i Sverige och i något nordiskt land som har tagit efter Sverige. Utomlands heter de ''general practitioners'' e.d. Det är ett mycket fint jobb. De behöver inte kallas för specialister. Det finns allmänläkare, och det finns specialister. Men jag tycker att uttrycket allmänläkarspecialister säger allt. Nu vill jag komma in på mitt riktiga anförande. Jag skall försöka förklara varför denna ovilja, denna idiosynkrasi, mot läkarna förekommer inom socialdemokratin och Vänsterpartiet. På 1950-talet visades en film på landets biografer. Filmen hade titeln Smygande gift. Den handlade om gonokocker och spirocheter som förgiftade folk. Det var en film som varnade mot veneriska sjukdomar. Men ett mycket farligare gift smög sin in i socialdemokratin på 1960-talet, nämligen de marxist-leninistiska idéerna som välte omkull hela partiets ideologi. Socialdemokraterna skall ha äran av att ha tagit ''fighten'' med kommunisterna på arbetsplatserna och i fackföreningsrörelsen -- särskilt i Norrbotten. Ragnar Lassinantti har berättat om vilken enorm kamp det var mot kommunisterna på den tiden. Men något hände 1968. Det var i samband med
Jag får erinra om att ärendet gäller socialutskottets betänkande 14.
Herr talman! Detta är en ideologisk fråga. I samband med dessa saker uppstod en mängd förändringar i den socialdemokratiska ideologin. Det var nu som Socialdemokraterna började tycka illa om läkare. De avskaffade bl.a. betygen, och de attackerade läkarkåren. En ledande socialdemokrat vid namn Sven Aspling startade en kampanj mot läkarkåren och prestationsersättningen i land. Läkarkåren mjukades upp med hjälp av en taxeringsrevision som omfattade samtliga av landets läkare. Man såg till att de doktorer som tidigare hade arbetat efter ett prestationsersättningssystem fick arbeta utan prestationsersättning. Vad hände då? Antalet behandlade patienter per dag sjönk från 30--40 till ca 10 st. I distrikt i Norrland som normalt sköts av en till två läkare krävde man så småningom 5--6 läkare av den här typen. Socialdemokraterna har reagerat kraftigt mot den här etableringsfriheten. Jag har fått ett likadant brev som Bo Holmberg från Samverkansnämnden i norra sjukvårdsregionen. Man uttalade sig i det brevet mot den fria etableringen. Just i den norra sjukvårdsregionens trakter är behovet av privata specialister som störst. I går hade jag ett långt samtal med en överläkare i handkirurgi från Umeå regionsjukhus. Han berättade hur patienterna i den norra regionen inte fick den hjälp som de behövde. Denne doktor stod i begrepp att bli privatpraktiserande i handkirurgi. Han avsåg att åka omkring i Norrbottens obygder och fjällbygder, exempelvis Vilhelmina, med mottagning några dagar i månaden för att ta hand om handskador. Han påstod att det som han sett av felbehandlingar var makalöst. Det finns ingen handkirurgi att tillgå norr om Umeå. Han berättade också om personer som blivit sjukpensionerade i onödan, människor som gick sjukskrivna under lång tid och människor som hade besvär med sina händer på grund av bestående funktionsnedsättningar till följd av felbehandling. Detta visar att det finns ett behov av specialister i glesbygden. Jag tänker nu kommentera betänkandet helt kort. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, som skiljer sig från propositionen på flera viktiga punkter. Vi i Ny demokrati har bidragit till att landstingen inte längre skall administrera privatläkarna till skillnad mot förslaget i propositionen. Privatläkarna skulle ha blivit konsulter till landstingen om inte Ny demokrati hade funnits. De hade visserligen blivit konsulter betalda per åtgärd, men konsulter hade de blivit. Ny demokrati har även bidragit till att ersättning för hembesök och telefonkonsultationer bibehålls och att vissa lättnader för privatläkare i glesbygd görs. Vi tycker att vi åstadkommit en hel del till fromma för sjukvården. Herr talman!

Herr talman! Jag behöver väl inte kommentera det föregående inlägget. Det talar säkerligen för sig själv. Men någonting så osammanhängande och oredigt har vi väl sällan lyssnat till i denna kammare. Socialförsäkringsutskottet har yttrat sig över regeringens proposition. Vi socialdemokrater i utskottet står för majoritetsskrivningen. Vi avvisar regeringens förslag om fri etablering för specialistläkarna. Det är beklagligt att majoritetsläget i socialutskottet har svängt. Det innebär att den borgerliga majoriteten nu ytterligare tar ett steg i systemförändringen av sjukvården. I och med det kommer man allt längre bort från målet om en vård på lika villkor. Vi socialdemokrater kritiserar propositionen på flera punkter och konstaterar att den innebär en genomgripande förändring av verksamheten i landstingen. Hans Karlsson och Bo Holmberg har utförligt utvecklat vår argumentation på den här punkten. Det mest anmärkningsvärda i detta förslag är att man, samtidigt som man startar stora utredningar lägger och hastar fram så här viktiga förslag på sjukvårdens område. Det vore rimligt att låta dem som har att handlägga dessa frågor i utredningarna slutföra sitt arbete innan man går vidare. Vid den utfrågning som förekommit riktade flera remissinstanser hård kritik mot förslaget. Från Landstingsförbundets sida hävdar man att reformen borde skjutas upp för att först utredas. Det hävdades också att landstingen inte kan ge alla vård på lika villkor. Också andra remissinstanser, såsom Socialstyrelsen och Försäkringskasseförbundet riktade mycket allvarliga invändningar mot förslaget. Socialstyrelsen hävdade att förslaget medför ökade kostnader för sjukvården, men likväl hastas reformen igenom. Det ser vi socialdemokrater som mycket olyckligt. I betänkandet tas även andra frågor upp, exempelvis bidrag till kvaliteten inom äldrevården. Det noterar vi. Vi tycker att det är värdefullt. Det läggs också fram ett förslag om försöksverksamheten inom tandvården. I betänkandet sägs det att regeringen anser att det är angeläget att den inledda försöksverksamheten inom tandvården får fortsätta att bedrivas innan ett nytt ersättningssystem träder i kraft. Det är bra med denna markering som vi tolkar att man avvaktar och slutför försöksverksamheten med alternativa ersättningssystem i Kristianstads län, i Göteborg och Bohus län och i Göteborgs kommun, innan frågan om tandvården tas upp på nytt. Vi hoppas att man inte, som vid etableringsfrågan, bryter en pågående utredning, utan att man verkligen låter den försöksverksamhet och de utredningar som pågår slutföras. Vi tycker alltså att detta uttalande är bra, och vi tolkar uttalandet så, att försöken får fortsätta till det blir aktuellt att lägga fram förslag om ett nytt ersättningssystem. Herr talman! Jag instämmer i de yrkanden som Hans Karlsson och Bo Holmberg tidigare har gjort i detta ärende.

Herr talman! Jag fick höra att mitt anförande var osammanhangande. Det brukar man säga. Jag föredrog ungefär samma idéer för den socialdemokratiska ledamoten Lena Hjelm-Wallén. Hon höll på att ramla av stolen. Hon hade inte hört något sådant förut. Jag kan tala om för Börje Nilsson att jag har varit socialdemokrat från 1954 till 1968. Men jag lämnade partiet på grund av den här ideologiska omställningen. Börje Nilsson att de svenska socialdemokraterna har rätt i alla dessa frågor, exempelvis när det gäller privatläkare, och att socialdemokraterna i exempelvis Tyskland, Danmark och Finland har fel? Eller kan det var så att de har rätt och ni fel.

Herr talman! Jag har två kommentarer. Den ena rör frågan om försöksverksamheten med tandvård. Vi har lagt fram förslag som riksdagen ställt sig bakom om att fortsätta med försöksverksamheten. Jag kan bara hänvisa Börje Nilsson till formuleringarna på den punkten, nämligen att det finns skäl att fortsätta försöksverksamheten så att den pågår längst till utgången av 1995. Det är väsentligt att den får fortgå fram till dess att det kommer ett nytt förslag om tandvården. Regeringen avser att inom en relativt kort framtid lägga fram ett förslag till hur det skall bli med tandvårdsförsäkringen i framtiden -- detta inte minst mot bakgrund av att det nuvarande systemet i huvudsak har funnits sedan början av 1970-talet. Sedan tog Börje Nilsson -- i likhet med övriga socialdemokratiska debattörer i denna diskussion -- upp ståndpunkten att regeringen inte får förelägga riksdagen ett förslag som ligger i linje med regeringens politik utan bör hänvisa till utredningsverksamheten. Är det inte så att HSU tillsattes efter att regeringsförklaringen lästes upp?
Herr talman! Jag såg i tidningen i veckan att det signaleras förändringar inom tandvården. Vi menar att det är oerhört viktigt att försöksverksamheten får slutföras. Vi ser det som oerhört viktigt. Det handlar om premietandvård osv. Vi menar att det är en fördel att dra nytta av den verksamheten så att man inte även i denna fråga kör över en utredning utan att invänta resultatet. Det är oerhört viktigt.

Herr talman! Sedan andra världskriget har den öppna privatläkarvården till stora delar betalats med våra skatter. Anledningen är att vi ansett att den skall vara tillgänglig för alla. Nu talar vi om etablering. I själva verket är det inget etableringsförbud i Sverige, utan vem som helst som är legitimerad läkare kan öppna mottagning. Vad vi nu talar om är subsidiering från samhällets sida. Sedan den nuvarande läkartaxan infördes 1975 har dess svagheter hela tiden varit uppenbara. På senare har den kraftiga taxeglidningen, som varit möjlig genom taxans konstruktion, irriterat landstingspolitikerna. Eftersom privatläkarersättningen har avräknats från den sjukvårdsersättning som landstingen skulle erhålla, har man haft en känsla av att taxeglidningen hos privatläkarna skett på landstingens bekostnad. Den nu gällande taxan är indelad i sju nivåer. Eftersom den är vagt, dåligt, formulerad har läkarna kunnat välja sin inkomst genom att gruppera upp sina åtgärder till högre nivåer. Detta har naturligtvis inte varit bra, och det är med stor tillfredsställelse alla direkt inblandade parter, inklusive patienterna, nu välkomnar det här läkartaxeförslaget. Även om själva ersättningsnivån ännu inte är fastställd, är själva formen för ersättningen bra: ingen taxeglidning tillåts, detta under förutsättning att den högsta gruppen i taxan inte används annat än mycket sparsamt. Detta kan regeringen eller Riksförsäkringsverket, eller vem det nu är som får anvisningsrätten, bestämma genom återhållsamhet. Det finns en viktig ändring i socialutskottets betänkande i förhållande till propositionen, och det är att ersättningen skall administreras av försäkringskassan. Det är inte populärt hos landstingen. Taxeglidningen var ju huvudargumentet för att överföra administrationen till landstingen. När nu det är borta genom den nya taxekonstruktionen, kan kassan i och för sig återfå uppdraget att administrera det hela. Det måste ju ändå vara galet att låta huvudmannaskapet för privatläkarvården ligga hos läkarnas främsta konkurrenter. Viktigt är också att man inte i onödan diskriminerar de äldre läkarna. Det här har att göra med den rena privatläkarpraktiken men är också med vikariatsfrågan. Utskottet har föreslagit att ta bort åldersgränsen 70 år. I det fåtal fall där äldre läkare är lika med dåliga läkare borde Försäkringskassans förtroendeläkare klara av problemet, eller i värsta fall Socialstyrelsens i periferin verkande tillsynsläkare. En annan viktig förändring är att tillåta företagsläkarna omfattas av lagen om läkarersättning. Det gamla statsbidraget till företagshälsovården var från början ett per capitatillägg ,som utgick under förutsättning att vederbörande företagsläkare eller företagsläkarenhet hade en viss miniminivå med sjukvård i sin verksamhet. Sedan kom 1983 en stor utredning om svensk företagshälsovård, med namnet Företagshälsovård för alla. Det ledde till ett nytt ersättningssystem, där man i stället lade tyngdpunkten på förebyggande insatser. När dessa statliga bidrag till företagshälsovården togs bort förra året, innebar det att de företag som var anslutna till företagshälsovårdsenheterna fick stå för hela kostnaden för företagshälsovård. Lågkonjunkturen medförde också att många företag som haft ekonomiska problem har valt bort sin företagshälsovård, varigenom underlaget särskilt för mindre centraler har minskat. En hel del företagshälsovårdscentraler, särskilt sådana som har betjänat mindre företag, har kommit på obestånd. Man räknar med att det i dag finns 250-- Man talar allmänt om nedläggning eller demontering av svensk företagshälsovård. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen har ansetts vara en av de mest framsynta i världen, men man har nu börjat tappa instrumentet för verkställighet. Företagshälsovården, med sina medicinska och tekniska delar, finns inte alltid kvar för att hjälpa företagen med arbetsmiljön. Något nytt arbetsmiljöavtal har inte kunnat föras i hamn mellan fackföreningarna och SAF. Den medicinska företagshälsovården har dessutom varit den medicinska rehabiliteringens mest perifera instrument. Man har talat om yrkesmässig rehabilitering, dvs. att man har sett till att den enskilde som varit sjuk eller haft en skada har kunnat gå tillbaka till sin arbetsplats eller om det inte gått anpassats till en ny. Detta innebär att mycket stora pengar kan sparas av samhället. Man får en arbetande person i stället för en sjukskriven eller en förtidspensionär. I en situation där antalet förtidspensionärer börjar närma sig en halv miljon är detta mycket angeläget. Förslaget att låta företagsläkarna omfattas av lagen om läkarvårdsersättning är därför en lösning på ett problem där inga andra lösningar har accepterats. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets majoritetsförslag.

Herr talman! För mig är det naturligtvis julafton redan i dag. Om nu riksdagens majoritet följer socialutskottets förslag att tillstyrka min motion, innebärande att man inte skall ha någon 70 Sådan gräns föreslås med hänvisning till allmän pensionsålder med en rörlig del upp till 70 år. Det är egentligen egendomligt att ett sådant här frihetsinskränkande förslag kan komma från den borgerliga regeringen, särskilt när vi på förmiddagen hörde Carl Bildt tala mycket patetiskt om att man har infört valfrihet, att vi inför rätt att välja olika saker. Här skulle man alltså slopa valfriheten med hänvisning till finansieringen. Äldre människor, som är vana vid sin hushållsläkare sedan många år tillbaka, skulle efter det att läkaren fyllt 70 år få betala allting själva, för då slutar samhällsfinansieringen. Det är väldigt konstigt att samhället skall gå in och bestämma att man inte skall få använda sig av en läkare som har fyllt 70 år. Det är väldigt konstigt också med tanke på att vi här i riksdagen inte har någon åldersgräns. En av våra uppgifter är att bota samhällets sjukdomar. Däremot för en läkare som skall bota enskilda sjukdomar skall man plötsligt ha en 70-årsgräns. Efter det får man ingen ersättning för läkarkostnaden. Det var intressant att Ingvar Carlsson av alla kritiserade oss borgerliga politiker för att vi minskar valfriheten. I det här avseendet har han faktiskt en poäng. Han tog som exempel valet av läkare och tandläkare, som alla som var här på förmiddagen kunde höra. Jag undrar om Bo Holmberg verkligen lyssnade på sin egen partiledare. Socialdemokraterna har i sin reservation hängt upp sig på att en studie som Socialstyrelsen nyligen har företagit av ett antal privatpraktiserande läkare och tandläkare äldre än 70 år också ger stöd för en åldersgräns på 70 år. Då vill jag fråga Bo Holmberg: Hur skulle det vara att låta Socialstyrelsen även låta undersöka hur riksdagsmän som är 70 år fullföljer sina uppgifter? Om Socialstyrelsen kommer till det resultatet att riksdagsmän inte får ha någon rösträtt efter 70 års ålder, får vi väl sitta här och titta på. Det vore konsekvent, eller hur? Argumenten håller inte. Det är väl den enskilde som skall få avgöra om han eller hon vill anlita en läkare, även om läkaren är över 70 år. Det finns väl ingen som tror att man plötsligt blir inkompetent bara för att man är 70 år. Jag tycker att det är fullständigt obegripligt hur denna passus kan ha kommit från en borgerlig regering. Men glädjande nog har en borgerlig majoritet i utskottet gått på min motion. Det är inte bara jag som får fira julafton med detta, utan det får alla äldre människor som har haft sin läkare i många år och som vill fortsätta att utnyttja den läkaren med samma typ av samlingsfinansiering som gällde tidigare.

Fru talman! Vid trafikutskottets sammanträde tidigt i morse blev vi socialdemokrater nedröstade när vi begärde att få frågan om moms på porto utredd av den instans i riksdagen som har kompetens på det området, dvs. skatteutskottet. Den borgerliga majoriteten angav som motiv att det var onödigt, eftersom vi förmodligen skulle kunna hävda ett undantag i förhållande till EU åtminstone fram till år 1997. Fru talman! Jag menar att det här inte bara är ett nonchalant beteende utan dessutom sakligt felaktigt. Verkligheten är nämligen den att de undantag som man hänvisar till i uppgörelsen mellan herr Wachtmeister och fru Wibble endast gäller om man varit medlem en längre tid, och det har Sverige som bekant inte varit. För ett ansökarland är det ganska komplicerat att komma med undantagskrav vid förhandlingarna. Alla vi som läser tidningarna varje dag är mycket väl medvetna om problem som uppstår med de undantag som vi tycker att det är viktigt att vi skall ha, inte minst på miljöområdet. Därför bör man spara undantagskraven till det som är verkligt allvarligt och inte försöka kasta in extra krav på slutet. Ett annat argument som användes i dag var att det här inte spelar så stor roll, eftersom skatteutskottet ändå skall behandla detta i sinom tid och momssatsen skulle kunna förändras då. Om det vill jag säga, fru talman, att den behandling som vi har utsatts för i frågan om moms på porto är samma slag av behandling som hela frågan om ändrade verksamhetsvillkor för Posten har varit utsatt för under nu snart två års tid. Det är en verklig eländeshistoria, som visar en brist på helhetssyn. Det har inte gjorts några konsekvensanalyser, varken i början, i mitten eller i slutet av behandlingen. De som man kan beklaga är i detta fall naturligtvis Posten och dess personal, men också vi som är kunder och som faktiskt drabbas av denna slarviga hantering är att beklaga. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer vid betänkandet.

Fru talman! Jag skall inte heller förlänga debatten. Sakligt sett har skatteutskottet yttrat sig till trafikutskottet i denna fråga, även om de inte har beretts möjlighet att sakligt diskutera den. Men det skatteutskottets experter anser i momsfrågan är faktiskt fogat till detta betänkande, som jag hoppas att så många som möjligt läser för att veta vad som egentligen gäller i regelfrågan. Vi skall nu fatta ett historiskt beslut om att bolagisera Posten. För mig syns det litet konstigt att momsfrågan blir den stora och avgörande frågan. Det här påminner mig litet om en historia om lopporna på hunden. Man slåss om vem som äger hunden, vilket jag tycker är ganska oväsentligt. Det fanns många andra väsentligheter att diskutera i detta betänkande. Det här blev den stora frågan som man egentligen på ett mycket tidigare stadium borde ha avgjort. Frågan har varit uppe i trafikutskottet och i debatter. Nu har det ärendet skjutsats fram och tillbaka för bordläggning. Det senaste som hände var att det blev en återremiss till utskottet. Med det, fru talman, har jag en meningsyttring som i huvudsak stämmer överens med den socialdemokratiska motionen, vilken jag också yrkar bifall till.

Fru talman! Efter en lång och intensiv debatt i sakärendet i går kväll beslutade kammaren att återremittera ärendet till utskottet. Vi har åter behandlat ärendet vid ett sammanträde i morse. Från utskottsmajoritetens sida har vi konstaterat att vi inte finner anledning att frångå de ställningstaganden som tidigare har tagits. Därför har vi återsänt ärendet till kammaren i ett i stort sett oförändrat skick. Ärendet är helt korrekt berett, så det går inte att hävda att någon form av felaktig beredning av ärendet har gjorts. Jag yrkar därför bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1993/94:TU11, som i sin tur hänvisar till trafikutskottets betänkande

Ärade kammarledamöter!

Under hösten har betydelsefulla överenskommelser träffats i grundlagsfrågor, och arbetet inom Riksdagsutredningen har fortsatt. Vi har nu bordlagt förslag till genomgripande förändringar inom dessa områden. Det är min ambition att kammaren tidigt i vår också skall föreläggas förslag från Riksdagsutredningen till en förändrad budgetprocess, som radikalt skulle effektivisera och förbättra riksdagens arbete med statens budget. Debatten kring dessa frågor har varit intensiv här i riksdagen och inte minst i massmedierna. I debatten kring vår riksdag återkommer ju inte sällan påståenden om bristande intresse från allmänhetens sida för riksdagen. Det känns därför mycket tillfredsställande att konstatera att fakta talar ett annat språk. De senaste åren har vi kunnat notera en ständigt stigande kurva bl.a. för antalet organiserade besök i riksdagen, men aldrig tidigare har vi haft en sådan ökning, 30 %, som denna höst. Detta intresse från allmänheten är mycket glädjande, och vi har alla, ledamöter och förvaltningsstyrelse, ett ansvar för att ta till vara och vidareutveckla detta intresse. Ett riksdagens informationscenter planeras därför också. Under hösten har fyra ledamöter lämnat riksdagen. Jag vill framföra riksdagens tack till dessa. Ann-Cathrine Haglund har sedan hon kom till riksdagen 1979 haft en rad viktiga uppdrag, främst inom utbildningsutskottet, vars ordförande hon blev 1991, och inom Europarådet, där hon blev den svenska delegationens ordförande 1992. Ann Malmöhus län, och vi önskar henne lycka till på detta viktiga uppdrag. 1982 varit ledamot av lagutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet. Under senare år har hans arbete främst gällt de internationella frågorna, som ledamot av EES-utskottet och senare EG delegationen, där han sedermera också blev ordförande. Nic Grönvall fortsätter nu sitt internationella engagemang som kommissionär inom EFTA:s övervakningsorgan ESA , och vi önskar honom all framgång på denna viktiga uppgift. Barbro Palmerlund kom till riksdagen som statsrådsersättare 1982, och hon blev ordinarie ledamot 1986. Hennes insatser har främst gällt försvarsutskottet och bostadsutskottet. Barbro Palmerlund kommer från den fackliga sidan, och hon har i många år varit aktiv inom Fastighetsanställdas förbund, där hon nu blivit förbundsordförande. Vi önskar också henne framgång i hennes nya arbete. Johan Brohult invaldes 1991 och var till en början vice gruppledare i Ny demokrati. Hans engagemang har främst rört hälso och sjukvårdsfrågor. Johan Brohult återgår nu till sitt tidigare verksamhetsområde inom sjukvården, och vi önskar även honom lycka till i hans nya uppgifter. Jag vill avslutningsvis framföra mitt varma tack till kammarens alla ledamöter och till riksdagens personal för ett engagerat arbete denna höst. Jag önskar er alla en god jul och en avkopplande helg tills vi möts vi här igen den 10 januari. Höstens arbete är härmed avslutat.